Herr talman!

Han tillfrågades bl.a. om det svenska folket var nöjt med den politik som socialdemokratin representerade. Hans svar blev att en SIFO-undersökning visat att det svenska folket tyckte att det var bra i Sverige. Det är ett riktigt svar, vi lever i ett bra land — oavsett politiken. Men statsministern underlät försiktigtvis att samtidigt som han svarade tala om att socialdemokratin stöds av i runt tal bara 44 96 av svenska folket och att de borgerliga partier som företräder en annan politik har 19 mandat mera än socialdemokraterna i riksdagen. Att socialdemokraterna anser sig vara det enda parti som står för de höga idealen, det enda som garanterar svenska folket trygghet, välstånd, full sysselsättning och en utveckling i fred, har vi fått fullt klart för oss. Och just mot bakgrunden av sådana här uttalanden kan det finnas anledning att något analysera läget i Sverige just nu. Debatten mot slutet av vårriksdagen brukar ju av vana utformas som något slags skolavslutning med betygsutdelning, så att man tycker sig höra psalmsång inför en stundande blomstertid. I åtskilliga hänseenden har vårt land hävdat sig långt bättre än många andra länder, i varje fall absolut sett. Tar man hänsyn till våra alldeles speciellt gynnsamma förutsättningar och vårt utgångsläge i jämförelse med andra länders blir omdömet inte lika klart positivt.

Vi lever över våra tillgångar, har finansminister Gunnar Sträng konstaterat i kompletteringspropositionen. Vi har alltså inte rättat munnen efter matsäcken, menar han. Utnyttjar vi våra stora tillgångar rätt? Har vi skapat ett sådant klimat i vårt land att de enskilda människornas initiativkraft, arbetsglädje och lust att åstadkomma någonting nytt och någonting mera verkligen tas till vara? Har vi satsat på de rätta metoderna för att skapa välstånd för framtiden? Är vår reformpolitik och våra sociala trygghetsåtgärder så fast grundade att medborgarna — de unga, barnfamiljerna och det växande antalet gamla och sjuka människor — lever i övertygelsen om att deras problem verkligen är lösta? Har vi garanterat den enskildes valfrihet i ett samhälle där ansvarsmedvetna, allt bättre utbildade människor genom egna beslut vill forma sin vardag och sin framtid? Detta är mycket viktiga frågor. Även den som annars är benägen att ge kategoriska svar blir lätt svaret skyldig. Att sedan bedömningarna av vad vi har åstadkommit —- eller skulle ha kunnat åstadkomma med en annan politik — varierar beror naturligtvis på att vi har olika utgångspunkter för vår betygssättning. För den som sätter individen i centrum blir svaret ett annat än för den som i valet mellan kollektiva och individuella lösningar menar att de kollektiva alltid bör ges företräde. Låt mig som ett exempel på några problem ta upp barnfamiljernas situation. Det har som bekant ofta gjorts gällande att familjen har spelat ut sin roll i det moderna samhället. Jag har kategoriskt förnekat detta. Även om familjens uppgifter förändras med samhället utgör familjegemenskapen alltjämt grundcellen i vårt öppna samhälle — som gemenskap för samliv mellan man och kvinna, som gemenskap för barnens vård och uppfostran och slutligen som gemenskap för människor på ålderns höst. Men samhället av i dag ger inte familjen de arbetsoch livsbetingelser som familjens betydelsefulla funktioner förtjänar. Och detta har inte bara drabbat familjen utan framför allt barnen, det nya släktet. Ingen kan i dag påstå att vårt samhälle garanterar barnen den miljö och den harmoniska uppväxt som det måste vara ett välfärdssamhälles främsta uppgift att stå för. Alltför många familjer saknar tillfredsställande omsorgs-, vårdoch tillsynsmöjligheter. Alltför många föräldrar går i ständig oro över att deras barn kan erbjudas varken trygghet eller utvecklande miljö. Det är föräldrarnas främsta uppgift att sörja för barnens vård och fostran. Ingen kan bättre än föräldrarna avgöra vad deras barn behöver. Ingen samhällsinsats kan träda i deras ställe. Men det är samhällets uppgift att aktivt stödja och hjälpa dem. Och detta kan man åtminstone kräva av samhället, att dess politik inte skall utformas så att föräldragärningen försvåras eller omöjliggörs. Vårt skattesystem drabbar i allra högsta grad familjerna, föräldrarna och därmed barnen. Det är inte utformat med hänsyn till de ökade kostnader varje barn förorsakar. Det är inte präglat av en strävan att ge valfrihet. Det får tvärtom till konsekvens att många föräldrar, som helst av allt skulle vilja ägna några år av sin annars yrkesverksamma tid åt barnens fostran, av rent ekonomiska skäl inte anser sig ha möjlighet till detta. Och skattesystemet gör det särskilt svårt för de föräldrar som kräver att få fullgöra sina insatser utanför hemmet men inte kan göra detta, därför att deras barn inte kan ges den omsorg föräldrarna begär. I den meningen är samhällets politik familjefientlig och barnafientlig. Vi minns fortfarande uttalandet av det socialdemokratiska kvinnoförbundets ordförande att målet för hennes strävanden var ”arbete åt alla vuxna och kollektiv omsorg om barnen”. Hon fortsatte: ”Därmed har vi gjort upp med begreppet valfrihet.” Vi accepterar aldrig den grundsyn på vilken sådana uttalanden vilar, aldrig den politik som utformas mot bakgrunden därav. Detta utgör ytterligare ett argument för våra ihärdigt upprepade krav, herr finansminister, på en total reformering av vårt skattesystem. Det måste utformas med hänsyn till barnfamiljernas situation, till hushållens verkliga försörjningsbörda och till båda föräldrarnas krav på valfrihet utan att barnens bästa försummas. Fler barndaghem behövs. Men det får inte vara det enda alternativet. Vi behöver familjedaghem och åtgärder av olika slag för att stimulera individuella lösningar av familjernas och föräldrarnas individuella tillsynsproblem. Eftersom barndaghemmen är en mycket dyr lösning, är det en vinst både ur samhällsekonomisk synvinkel och med hänsyn till barnens bästa att också åtgärder av annat slag vidtages för att åstadkomma en till de enskilda önskemålen anpassad barnomsorg. — Jag kan inte gå in på allt annat som kan behövas för att ge Sverige en barnomsorg anpassad till vår välfärd i övrigt — avdragsrätt för barntillsynskostnader, lättnader i arbetstidshänseende, bättre former då det gäller möjligheterna till tjänstledighet, jämställdhet mellan föräldrarna, rätt till ATP-poäng för vård av barn, för att bara ta några exempel. Jag begränsar mig i dag till att än en gång stryka under skatteoch bidragssystemets grundläggande betydelse för familjernas och föräldrarnas valfrihet. Herr talman! Vid en mera konkret och kortsiktig bedömning av det politiska dagsläget, kommer omedelbart in i blickfältet det slags uppgörelser som regeringen drivit fram under det senaste året — alltså de överenskommelser som av statsministern påståtts bekräfta Sveriges riksdags ansvarskänsla och handlingskraft och framhållits som ”en framgång för den svenska demokratin”. Jag skall inte än en gång ta upp debatten om sådana uppgörelsers eventuella värde utan enbart konstatera att det mot bakgrunden av de ca 40 lottningarna i årets riksdag — delvis i mycket viktiga frågor — verkligen kan diskuteras, om det inte hade varit långt bättre att på ett tidigt stadium genom ett nyval bryta dödläget i riksdagen. Vi begärde som bekant detta men blev vederbörligen avhånade. I dag medger finansminister Gunnar Sträng att lottningarna nöter mycket mer än man tror — finansministern uttryckte sig visst så. Att finansministern har varit anhängare av nyval lär väl vara en illa bevarad hemlighet, skulle jag förmoda. Nu lär det väl vara för sent med ett nyval.

Grådaskigheten breder ut sig.” Och nu, herr talman, då oppositionen skulle kunna sägas ha tagit sådana kritiker på orden genom att i finansutskottet markera sin gemensamma grundsyn på konjunkturpolitiken och behovet av stimulansåtgärder för att hindra en befarad sysselsättningskris längre fram, då går regeringen plötsligt i taket. Då beskyller man plötsligt de vänner som man nyligen förhandlade med och som då upphöjdes till ansvarsmedvetna försvarare av den svenska ekonomin för att vara ansvarslösa och hämningslösa opportunister. Den som lyssnade till herr Ekström fick ju klart för sig hur man ser på det här. De förslag som nu har skisserats påstås komma att skaka vår ekonomi så mycket att regeringen inte längre kan bära ansvaret för politiken. Enbart den omständigheten att tre oppositionspartier har markerat att de inte tycker som regeringen har alltså kommit regeringen att förlora fattningen. Den eljest självmedvetna regeringen tycks vara skakad. Vi kan inte längre ta ansvaret för Sveriges ekonomi, säger den. Och man hotar. Om regeringen inte får deklarationer från oppositionssidan, heter det i varje fall i den socialdemokratiska pressen och i riksdagshusets korridorer, då får oppositionen ta hela ansvaret för det nyval som i så fall blir nödvändigt. Struntprat, skulle jag kunna kalla det här för. Är regeringen så upptagen av sig själv — det är den tydligen — att den inte har klart för sig att den befinner sig i minoritet, att den inte har svenska folkets majoritet bakom sig och att de borgerliga partierna som den riktar anklagelserna emot har 19 riksdagsledamöter mer än regeringspartiet? Har man inte klart för sig att i ett sådant läge är det den regerings skyldighet som har valt att sitta kvar trots sitt minoritetsläge att anpassa sin politik till majoriteten och inte tvärtom? Vill regeringen undvika lottningar, vilka är ovärdiga Sveriges riksdag — det har jag tidigare förklarat, och det vidhåller jag —, då skall regeringen lägga fram sådana förslag att det inte behöver bli lottningar. Då är det regeringen som i riksdagen skall visa sådan förhandlingsvilja att lottningar kan undvikas. Det är inte i första hand oppositionens sak. Det är alltså regeringen som har valt att sitta kvar. Det är regeringen som har valt att säga nej till nyval då vi begärde det. Då måste regeringen ta konsekvenserna av sitt handlande. Vi lever inte i ett samhälle med garanterat evigt socialdemokratiskt styre. Vår demokratiska grundlag bygger på att partierna skall gå ut till väljarna med sina förslag och program och få väljarnas mandat att genomföra de förslagen. Vår grundlag bygger på att regeringsskifte skall äga rum när en regering har förlorat ett val och försatts i minoritet. Men regeringen har inte velat gå den vägen, utan den har klamrat sig fast vid taburetterna. I det läget står den alltså upp och hotar och begär garantier av oppositionen. Regeringen begär att oppositionen skall krypa till korset och förklara att den inte längre skall opponera enligt sin övertygelse. Statsminister Palme är självklart med sina internationella utblickar medveten om den parlamentariska demokratins spelregler. Kan en regering inte regera, då är det regeringens sak att avgå. Det är inte op positionens sak att frånträda sin politik. Och vill regeringen inte avgå — det vill svensk socialdemokrati och Olof Palme tydligen aldrig — då får den utan gnäll finna sig i att då och då stöta på motstånd av den folkvalda riksdag där den befinner sig i minoritet. Sådana är ju demokratins spelregler, herr statsminister. Herr talman! Som motiv för de tidigare partikompromisser som regeringen i olika tonarter ständigt berömt sig av har framhållits behovet av en ”gemensam grund för en fast ekonomisk politik som syftar till att begränsa prisstegringarna och deras verkningar”. Har detta uppnåtts? Har den garanti som eftersträvades för en reallönehöjning utan risk för fortsatt inflation och försvagad konkurrrenskraft verkligen åstadkommits? Ja, avtalsförhandlingarna ledde till att vi slapp en förödande konflikt, i varje fall över hela fältet. Det är sant. Men vi har ännu inte fått fullständig arbetsfred, och risken för konflikter är på vissa håll överhängande. Avtalet kom ingalunda så snabbt som man hade önskat. Och till vilket pris köpte vi oss den här alltjämt osäkra arbetsfreden? Vad är det som säger att vi inte kunde ha uppnått samma eller ännu bättre resultat om partiernas skilda metoder att angripa skatteoch lönepolitiken hade ställts mot varandra här i riksdagen, i stället för att man i en kompromiss i regeringens eget högkvarter sammanjämkar från början helt oförenliga ståndpunkter? Och priset? Enligt Dagens Nyheter ”det mest inflationistiska löneavtal som träffats i Sverige med ett ekonomiskt underlag bestående huvudsakligen av luft”. Enligt Dagens Nyheters motpol och arvfiende, Svenska Dagbladet, som jag citerar just därför, ett avtal ”som är en veritabel inflationsbubbla och vittnar om utomordentligt stora inflationsförväntningar och total illusionslöshet beträffande t.o.m. det reformerade skattesystemets verkningar”. Och Vestmanlands Läns Tidning, som står utanför den här tidningsbataljen: ”Löneförhandlingar i det blå av årets modell torde svenska folket be att få slippa nästa gång det drar ihop sig.” Riksbankschefen Krister Wickman talar om ”lönehöjningar som ökar vår inflationskänslighet framöver”. Finansutskottet konstaterar i dag ”att årets avtalsrörelse kommer att leda till en fortsatt, kraftig prisstegring” och att Sveriges internationella konkurrenskraft kommer att försvagas. Och både Arbetsgivareföreningsoch LO-chefer tycks vara överens om att årets lönerörelse inte varit en förhandling om löneförbättringar utan främst syftat till att åstadkomma en kompensation för inträffade och förväntade prisstegringar, för skatter som automatiskt stiger ju mera lönen höjs och för nya skatter. Det råder — det vågar jag påstå, herr talman — en bred olust inom både arbetsgivaroch löntagarorganisationerna mot det slags avtalsförhandlingar som uppgörelsen mer eller mindre tvingade fram, ytterligare pådrivna och försämrade genom regeringens order till den statliga förhandlingsapparaten att se till att ett tvåårsavtal snabbt kunde genomföras. Aldrig någonsin tidigare har lönekostnadsstegringarna på den svenska arbetsmarknaden varit så stora. Farhågorna för en snabb utslagning av företag ökar. Risken för att vår konkurrenskraft försämras gentemot länder med betydligt lugnare och försiktigare löneutveckling likaså. Detta ger ytterligare näring åt oron för sysselsättningssvårigheter någon gång under höstens lopp eller i början av nästa år. Och den enskilde löntagaren? Vad har han kvar, när han mot årets slut försöker upprätta ett saldo mellan lönehöjningar och skattesänkningar å ena sidan och prishöjningar och skattehöjningar å den andra? Skall man tro LO-chefen, får han i bästa fall en reallönehöjning av 3 96, personligen tror jag att 2 96 är mera sannolikt. Men för betydande grupper och inte minst för hushåll med barn blir det ingenting alls över. Jag är övertygad om att allt fler löntagare har kommit till den insikten att det måste vara något fel på en ekonomisk politik som leder till att löntagarorganisationerna måste kräva lönehöjningar med upp till 30 96 för att det verkliga utbytet för den enskilda löntagaren skall bli några enstaka procent. Ett samhälle som accepterar ett skattesystem och en prisutveckling som leder till sådana konsekvenser är inte ekonomiskt sunt. Man frågar sig varför vår regering, som ju både inomoch utomlands skryter över sin skicklighet — förlåt, herr finansminister, att jag använder det ordet en gång till — inte mer effektivt angripit inflationen. Det finns ingenting som så urholkar förtroendet för statsmakterna som det ständigt sjunkande penningvärdet. Få ting är så ägnade att skapa social orättvisa och motsättningar mellan olika grupper i samhället som just inflationen. Det är de sämst ställda och de som har den största försörjningsbördan som drabbas hårdast. Det är därför det parti som jag företräder år efter år krävt mera målmedvetna insatser på prispolitikens område. År efter år har vi föreslagit åtgärder i det syftet. Men när vi i början av december förra året föreslog ett konkret och omfattande anti-inflationsprogram möttes vi av spydigheter och ironi från både finansministerns och statsministerns sida. Om regeringen då hade tagit de initiativ som vi föreslog, hade läget i dag varit väsentligt mycket bättre med hänsyn till det totala skattetrycket, den totala lönekostnadsbelastningen, risken för fortsatta prisstegringar och Sveriges konkurrenskraft inför omvärlden. Men vårt förslag passade inte in i regeringens ritningar, bl.a. därför att det förutsatte att skatterna skulle sänkas. Och i Sverige sänks som bekant inga skatter. I Sverige flyttar man över skattekronor från en grupp till en annan, och i samband med omflyttningen ser man till att staten tjänar på ruljangsen. Men medborgarna får totalt sett inte mer pengar att röra sig med. Möjligen får de tillbaka i form av bidrag, det skall erkännas, en del av vad de förlorar på skatteoch prissidan. Men alla får inte bidrag. Och det är dessutom inte någon särskilt hälsosam utveckling som de senaste årens socialdemokratiska politik har medfört, nämligen att via höga skatteuttag försätta medborgarna i en sådan situation att de måste få bidrag för att klara sin ekonomi, bidrag som betalas via alltför höga skatter. Alla bidrag till trots — vad man än tycker om dem — är jag övertygad om att det väsentligaste för en arbetstagare är att få bestämma över sin egen lön — över resultatet av de arbetsinsatser han eller hon utför i svett och möda. Visst är man i solidaritetens namn beredd att avstå vad samhället kräver för att ge allmän trygghet och hjälpa dem som har det svårt. Men det finns gränser även för solidaritet, och vårt skattesystem har överskridit de gränserna. Valfrihet och arbetsglädje och lusten att ta nya tag riskerar att allvarligt skadas. En jämförelse med omvärlden ger en nästan skakande bild av svensk socialdemokratis bristande förståelse för den behållna lönens betydelse för den enskilde löntagaren. Och en ännu mera skakande bild av de svenska marginalskatternas förödande höjd och konsekvenser. Att människorna är på det klara med de här orimligheterna i skattesystemet och klagar över dem trots de många påstådda skattesänkningarna beror på, sade finansministern för en stund sedan, att vi moderater far land och rike runt och talar om det här för människorna. Om vi vore så skickliga! Om det vore så lätt att föra politik skulle man ha bytt regering för länge sedan i det här landet. Finansministern vet mycket väl att i längden finns det inga möjligheter att driva politik på det sätt som han här gör. Finansministern kan inte rimligen mena att det är vår propaganda som har kommit LO-chefen Gunnar Nilsson att klaga över det orimliga skattesystemet. Det vore att undervärdera Gunnar Nilsson och alla andra tänkande människor i vårt land i allra högsta grad. Om man jämför med utlandet kan man konstatera att i Sverige och Danmark — två länder som befinner sig i särklass eller skall vi säga strykklass — betalar den genomsnittliga industriarbetaren enligt OECD:s nya statistik över 60 kronor i skatt på varje nytjänad hundralapp. I Danmark dock endast om han är ogift. Är den danske arbetstagaren gift och har barn, sjunker hans marginalskatt från 60 96 till 54 96. I övriga OECD länder ligger marginalskatten för en industriarbetare vanligen mellan 20 och 30 96 — på mellan en tredjedel och hälften av den svenska. I Österrike är den 23 96, Belgien 24, Finland 38 - litet högt —, Frankrike 14, Tyskland 26, Italien 23, Nederländerna 35, Norge 42, Schweiz 23 och Storbritannien 34 96. Men i Sverige alltså 63 96. Och i de andra länderna är skatteuttaget väsentligt lägre för gifta med barn än det är för ogift utan barn. Och vad betyder dessa marginalskatter för möjligheterna att förbättra den verkliga inkomsten, för merinkomsterna? Vid en löneökning på 15 96, och det är mycket, samt en inflation på 9 96, vilket är vad vi i bästa fall kan räkna med under året — det blir nog mera — får industriarbetaren i Nederländerna en löneökning, om hänsyn tages till skatt och stigande priser, på 2 96, i Norge, Schweiz och Tyskland 3 26 samt i Frankrike 4 96. I Sverige får han en sänkning av sin standard med 296. 15 96 i höjd lön — 2 96 i sänkt standard! Är det klokt det, för att tala med Thor Modéen? Vad är det — kan man fråga sig - som gör att socialdemokraterna så konsekvent bibehåller den här orimliga marginalskattepolitiken? ja, man kan ju gissa. Bl.a. ger en vidgning av den offentliga sektorn — vilket ju är den ena sidan av högskattepolitiken — automatiskt större maktbefogenheter. Regeringen får ett större politiskt utrymme att spela med. Människorna blir mera beroende. Möjligheterna att lova ytterligare bidrag inför val ökar. Men det får väl också anses vara så att där bakom ligger den uppfattningen — det skall jag självfallet erkänna — att tryggheten i samhället ökar, ju större ansvar som läggs på det allmänna. Men oberoende av detta är frågan hur länge det går att fortsätta på det här sättet. Har man väl börjat så här, leder den ena åtgärden till den andra. ”Den nutida kollektivismen ger på sätt och vis människan en meningsfylld tillvaro som ett led i massan” — hävdade den kände tyske kulturpsykologen Karl Jaspers - ”men för priset att hon förlorar sitt jag.” Och ju mer det kollektiva trygghetssystemet byggs ut, desto flera brister uppenbaras. Att skapa en heltäckande trygghetsmatta lär aldrig vara möjligt i ett samhälle byggt på mänsklig ofullkomlighet. Det är finansministern lika medveten om som jag. Men denna högskattepolitik kommer att slå i taket. Den gemensamma kakan lägger beslag relativt sett — jag understryker relativt sett — på alltför stora resurser. Ju mera som satsas på den sektorn, desto mindre blir det över för att bygga ut kapaciteten i näringslivet och inte minst i vår exportindustri. Dagens valutaproblem och väldiga upplåning utomlands är inte bara en följd av oljekrisen. Dessa företeelser utgör också ett bevis på att vi brustit i omsorg om våra direkt produktiva investeringar. Vi har satsat för litet på framtiden och förbrukat för mycket för dagen. Indirekt vitsordar finansministern detta i sin kompletteringsproposition, då han mer kategoriskt än tidigare talar om det ökade behovet att producera, att exportera och att investera. Men en sådan utbyggnad av våra resurser tar tid. Och en ökning av våra investeringar kräver inte bara i och för sig investeringsstimulerande åtgärder. Den kräver också investeringsvilja och förtroende för den ekonomiska politiken hos de människor och företag som skall göra investeringarna. Det kanske krävs mindre av detta hos storföretagen, eftersom de är mindre beroende av utvecklingen här hemma. Men de många små och medelstora företagen utgör ändå grogrunden för morgondagens sysselsättningsskapande stora företag. Under de senaste åren har nyföretagandet i vårt land gått ned. Industrins utredningsinstitut har i dagarna publicerat en utredning rörande nyetableringarna under perioden 1954-1970. Den ger klart belägg för att de nystartade företagen påtagligt minskat från mitten av 1960-talet, oavsett om man mäter antalet etableringar eller deras sysselsättningseffekt. Tendensen till ökad fusionslust inom industrin bekräftas också, en tendens som jag i alla möjliga sammanhang kritiserat. Jag tycker att det är en felaktig väg att gå. Men utredningen belägger därjämte en ökad frekvens av nedläggning av företag, även i de mest expansiva branscherna, och denna ökning beror i och för sig inte på fusionerna, sammanslagningarna. Detta är en allvarlig utveckling. Den inger oro, bl.a. därför att nyetableringarna har en påtaglig betydelse för sysselsättningen och för den industriella förnyelsen. Det är i sådana företag som de nya idéerna förverkligas, de idéer kring vilka morgondagens för export och sysselsättning viktiga företag skall växa ut. Det finns, herr finansminister, anledning att studera den här utvecklingen, att grubbla över vad den beror på och att vidta åtgärder för att vände trenden. I dag erkänner även de socialdemokrater — också statsministern — som bara för ett år sedan trodde sig kunna klara Sveriges framtida sysselsättning genom ökad utbyggnad av den offentliga sektorn, av statlig och kommunal verksamhet, att vår direkt produktiva kapacitet måste byggas ut. Detta är bl.a. nödvändigt om vi skall ha råd att göra vår offentliga sektor bättre. Att kommunernas ekonomi trots snabbt stigande kommunalskatter inte ger kommunerna stora möjligheter att anställa allt fler människor, detta har ju t.o.m. företrädare för regeringspartiet numera börjat begripa. Men om vi skall vrida utvecklingen rätt, räcker det, som jag sade, inte med bara direkt investeringsfrämjande åtgärder. Det företagsekonomiska klimat som framför allt de mindre företagen, de som skall börja ny företagsamhet, är känsliga för måste förändras. Det måste skapas bredare förståelse — jag vet att den finns hos finansministern — för deras i verklig mening samhällsnyttiga verksamhet. Familjeföretagens generationsskiftesoch kapitalskatteproblem måste någon gång få sin lösning. Jag vet inte hur många år man har filat på detta utan att komma fram till någonting som håller.

Man måste alltså ta sikte på att utjämna motsättningarna, inte förstärka dem. Och det är inte facket, inte kollektivet, som skall ges ökad makt, för det löser inga företagsoch sysselsättningsproblem. Det är alla de som arbetar i företagen som måste svetsas samman till en gemenskap. Ansvaret för det vilar på företagen och de anställda, men det ligger inte minst i politikernas intresse och förmåga att hjälpa till. Jag framhöll nyss, herr talman, att de rekordhöga nominella lönehöjningarna och arbetskostnadsstegringarna har förstärkt de tendenser till ökad arbetslöshet som förväntas göra sig gällande i höst. Vi vet att det då främst blir ungdomen som drabbas, en generation som redan möter stora svårigheter att gå från skolan in i arbetslivet. Och inte har Åmanlagarna — vad man sedan må tycka och tänka om dem =— gjort det lättare för dem som för första gången söker yrkesarbete att få sådant. Jag menar alltså, herr talman, att regeringens högskattepolitik bl.a. syftar till att vidga den offentliga sektorn och därmed regeringens möj ligheter att bestämma — till maktutövning, som det heter. Men oavsett syftet innebär detta också ett större mått av förmynderskap och ökad byråkrati, högre grad av opersonlighet och minskad enskild valfrihet i hela vårt samhälle. Jag tycker att det är förvånande att regeringspartiet inte varit mera medvetet om riskerna för livskraften i vårt folkstyre av denna utomordentligt snabbt växande styrande och reglerande byråkratiska apparat. Den här utvecklingen är inbyggd i själva det socialistiska systemet. Några socialdemokrater protesterar emot den, det är sant. I debatter och tidningsartiklar dyker även inom socialdemokratin kritiker upp ur partidjupet och varnar: ”Socialdemokratin har blivit dagens överhet.” — ”De bär upp etablissemanget.” —- ”Och inte var det väl detta vi kämpade för, då vi gick till storms mot det gamla samhället.” Sådana röster känner damerna och herrarna igen. Eller - som det heter i en sammanställning av synpunkter inför socialdemokraternas nya programarbete - människan får inte ”betecknas som ett objekt för samhällets och partiets omsorger”. —- ”Dagens medborgare behöver inte längre partiet eller samhället som beskyddare.” Människor måste få vara fullmyndiga, självständiga individer. En bekännelse så god som någon, herr statsminister, till ”den nya individualismen”! Och byråkratiseringen av allt större samhällssektorer får ju inte bara konsekvenser för de enskilda människornas rörelsefrihet och ansvarstagande. På sikt leder den också till att förvaltningen blir alltmer tungrodd, allt dyrbarare, alltmer ett självändamål, och därmed leder den till slöseri med samhälleliga resurser. Hur kommer det sig att oron på vår tidigare välordnade arbetsmarknad blivit så påtaglig på den senaste tiden. Det är inte främst uppviglare som ligger bakom de allt vanligare vilda strejkerna. Uppviglare kan inte lyckas om inte jordmånen är mottaglig. Vi kan inte inbilla folk att det är för höga skatter, om inte jordmånen finns där. Och vad som nu sker visar att jordmånen på arbetsmarknaden är mottaglig. Finns det någon rimlig proportion, frågar sig förnuftiga människor, mellan de mål de olagliga strejkerna syftar till och de väldiga skador på vårt samhälle som de kan förorsaka? Varför har begreppet skyddsarbete — frågade LO-ordföranden häromdagen —- mist sin betydelse? Vad är det för slags ansvarslöshet som gör sig gällande, och varför tiger vår regering och — med några undantag —- LO inför de samhällsskador som uppkommer, när stora grupper inte längre accepterar den gamla hederliga svenska principen att lagt bud ligger, att avtal skall hållas? Och vad är det som gör att massmedia direkt eller indirekt hejar på dem som bryter mot gällande avtal? Varför möter de här grupperna så stora sympatier och så många skramlande insamlingsbössor? En förklaring kan möjligen vara att de grupper det här är fråga om ofta företräder tunga, svåra, smutsiga och nedslitande arbeten och att de tycker sig inte ha fått den ekonomiska erkänsla för sitt jobb — i förhållande till andra mera bekväma yrken — som de anser sig ha rätt att göra anspråk på. De kan ju konstatera att den solidariska lönepolitiken och lönehöjningarna i kombination med de orimliga marginalskatterna leder till att de relativt sett får behålla allt mindre. Det borde, menar jag, finnas skäl för både regering och LO att grubbla mer över den här problematiken. Ni kanske grubblar, men ge uttryck åt hur ni grubblar! Vår arbetsfred och vår avtalsbundna arbetsmarknad är alltför värdefulla för vår ekonomi och för samhällssolidariteten för att få frätas sönder på det sätt som nu sker. Det finns skäl att peka på England i detta sammanhang, Europas sjuke man. Då de konservativa styrde där, underlät varken vår finansminister eller vår statsminister att i nästan varje debatt ösa sin ironi över den brittiska ekonomin. Nu har England fått den socialdemokratiska regering som enligt herr Palme skulle lösa landets ekonomiska problem. Men nu står landet mitt uppe i en kris, väsentligt värre än tidigare under efterkrigstiden: Inflationen kryper upp över 30 96. De arbetslösas antal räknas i miljontal. Handelsbalansen visar katastrofsiffror. Det brittiska samhället, dess institutioner och dess solidaritet håller långsamt på att slitas sönder av de egoismens och de snöda gruppintressenas krafter som en havererad ekonomi med osviklig säkerhet brukar utlösa. Jag vill inte försöka att knipa billiga poäng genom att skadeglatt konstatera att vi nu vet hur det går när socialdemokrater regerar. Så enkelt är det inte, och det vore inte rätt att säga det. Men det som sker i Storbritannien får inte ske här. Vi måste vara aktsamma så att vi inte hamnar i en ekonomisk situation där samhällssolidariteten välts över ända. Men detta, herr talman, förutsätter en ekonomisk politik som tar betydligt allvarligare på vårt lands långsiktiga ekonomiska utveckling — på skattebelastning, på prisstegringar, konkurrenskraft och produktivitetsutveckling — än vad regeringen Palme tycks vilja göra. Och så allra sist, herr talman! Om någon timme kommer statsminister Olof Palme att äntra den här talarstolen — den här katedern. Vi väntar inte utan spänning på det skolavslutningstal som vi brukar få höra vid sådana här tillfällen. Även nu kommer herr Palme sannolikt att knyta an till den gamla psalmen om blomstertidens lust och fägring. Han kommer att betygsätta sina motståndare. Han kommer att ge goda betyg åt dem som står väl med magistern och utdela dåliga till dem som varit oppositionella. Magistern kommer att utmåla de moderata som elaka konfrontationselever. Och vad min egen ringhet beträffar, kommer jag att få veta att jag är både arg och ilsken. Kanske kommer också de gamla sura rönnbären att plockas fram. I vetskap om att riksdagsprotokollen varken återger tonfall eller försmädliga leenden, kommer magistern att försöka intala protokollet hur obehärskad jag är och hur besinningsfullt han själv framträder. Ja — herr talman — i många hänseenden blir nog årets skolavslutning de föregående lik. Men en skillnad kommer man nog inte ifrån. Antalet lottningar har efter Haga II varit många och viktiga. De borgerliga par tierna har kommit överens i finansutskottet om konjunkturpolitiken och den ekonomiska politiken. Den enigheten har förorsakat en våldsam uppståndelse i det socialdemokratiska lägret. Man har skramlat med nyvalshot. Minoritetsregeringen säger sig kräva ”garantier” av oppositionen för ett mera följsamt handlande. Mot den bakgrunden måste det ju vara svårt även för den mest välvillige statsmagister att — i varje fall med samma udd — upprepa avslutningsorden från förra året: ”Sveriges riksdag har i en orolig tid förmått visa ansvar och handlingskraft till gagn för medborgarna och landet.” För statsministern måste detta vara svårt. Jag kan säga detta. En riksdag skall nämligen spegla väljarnas vilja och styrkeförhållandet mellan partierna. De politiska partierna i riksdagen skall handla i överensstämmelse med det mandat de fått av sina huvudmän. Politiken skall alltså vara förankrad hos de medborgare som i val har givit sina riksdagsmän i uppdrag att företräda deras önskemål. Vi moderater anser att vi har gjort det. Vi tror att vi gör det på det allra bästa sättet, om vi ser till att det politiska arbetet bedrivs i riksdagen och att besluten tas där och inte utanför parlamentet, inte i olika korporationer eller i kanslihuset. Vi moderater kan alltså se fram emot den blomstertid som vi redan nu står mitt inne i, med förtröstan att ha fullgjort det uppdrag vi fått att förvalta. Och vi menar också att finansutskottet i sitt betänkande har förordat en politik inriktad på att bekämpa prisstegringar och arbetslöshet ”till gagn för medborgarna och landet”.

Herr talman! Den riksdag som kom fram ur 1973 års riksdagsval stod inför två vitt skilda möjligheter. Den ena var att samla sig till nödvändig handlingskraft för att i ett oerhört besvärligt läge klara sysselsättning och arbetsfred. Den andra vara att falla samman i handlingsförlamning. Från folkpartiet valde vi medvetet att ta vårt ansvar för att ge riksdagen handlingskraft. Vi gjorde det därför att politik helt enkelt inte får bli ett självändamål. Kortsiktiga eller partitaktiska poänger får aldrig bli viktigare än att ge människor en trygg försörjning. Det jämviktsläge som skapades genom valet kunde — tänkte sig många —- ha försvårat en ansvarsfull ekonomisk politik. Det kom tvärtom att underlätta en sådan politik. Regeringen tvingades ta hänsyn till andra, att ge sin politik en bredare förankring. Resultatet blev att en del gamla misstag undveks, att Sverige fick en bättre ekonomisk politik. Momssänkningen och de övriga stimulanserna våren 1974 bidrog till att ge sin politik en bredare förankring. Resultatet blev att en del gamla oljepriser blev ett av de bästa i svensk ekonomi. Det blev då också fler jobb. Fler ungdomar fick då plats i arbetslivet. Pessimismen lättade på åtskilliga håll. Den första Hagaöverenskommelsen säkrade viktiga reformer och en ansvarsfull finansiering av vad vi från folkpartiet länge hade kämpat för: lägre marginalskatt, så att det lönar sig att arbeta i vanliga inkomstlä gen, sänkt och rörlig pensionsålder som ger den enskilde frihet att välja, att trappa ner sin arbetsdag när man närmar sig pensionsåldern. Det är två av de viktigaste resultaten av Haga I. Med den andra s.k. Hagaöverenskommelsen lades skatteutredningens otillräckliga förslag åt sidan. I stället fick de breda löntagargrupperna från den 1 januari 1976 sänkt statlig inkomstskatt med 1600 kr. och det är lika mycket värt som ett lönelyft på 4 000 kr. i de inkomstlägena. Därmed lades den grund som i stort kan komma att säkra arbetsfreden i Sverige två år framåt. Ett annat resultat var att riktlinjer drogs upp för en konjunkturpolitisk beredskap, för lättnader i kreditpolitiken, friare användning av företagens investeringsfonder och att skatteutredandet skulle inriktas på ett förslag som kan lägga en bra grund för överläggningar med arbetsmarknadens parter inför 1977 års avtalsrörelse, som också kommer att ha sina problem. Socialdemokraterna i finansutskottet var ense med oss i folkpartiet om att i maj pröva om inte några av inslagen i den konjunkturpolitiska beredskapsplanen borde utlösas, t.ex. en tidigare höjning av barnbidragen. När man nu hör anförandena från regeringsbänken verkar det som om man hade glömt bort även den formuleringen. Det borde i dag vara allt fler som ser värdet av att riksdagen på det sättet kunnat praktiskt möta svenska vardagsproblem under 1974 och 1975 och med sikte på 1976. Också moderaterna, som gick emot överenskommelsen om momssänkning förra året, konstaterar nu att den gav god verkan. Även de som i mars röstade emot både tanken på och innehållet i den konjunkturpolitiska beredskapsplanen ställer sig nu bakom denna plan. Andra talare har redan här i dag försökt att blicka ut över världen och se efter vad som sker i andra länder, där parlamenten inte har förmått samla sig till effektiv handling. Det finns ingen anledning att ytterligare peka ut de stackars länder som har det på det sättet. Vi kan ju bara för ett ögonblick se bakåt mot 1971 och 1972 och lägga märke till hur det gick när det regerande partiet styrde ensamt och i vissa hänseenden styrde fel. Vi kan också se framåt och notera hur mycket det kan betyda för svenska folket att vi i stort har kunnat säkra arbetsfred och samtidigt genomföra flera stora, viktiga reformer. Jag vågade aldrig drömma om 1969 när vi först förde fram kravet på en för enskilda människor valfri pensionsålder, att jag skulle få vara med om att anta den lagen så snart som sex år senare. Och nu gäller det att fylla den med ett levande innehåll, ty den kommer väsentligt att förändra hela livsinnehållet för många äldre människor. Självklart står vi därför fast vid de resultat som vi uppnått, och vi står även fast vid tanken att rätt politik i sak är det viktiga, inte konfrontation mellan låsta block. Likaså står vi fast vid en ansvarsfull finansiering av stora, bestående reformer. Men riksdagen måste då också visa förmåga till rätt handling i god tid inför den djupa konjunkturavmattning som riskerar att slå igenom framemot vintern. Också nu är det i första hand sysselsättningen som skall värnas. Det är från den utgångspunkten folkpartiet har tagit ställning i den ekonomiska politiken. Vi får inte lura oss av det hyggliga läget ute på arbetsmarknaden just nu, inte lura oss av att det ser så vänligt ut i Sverige när det blommar i markerna och t.o.m. ser sommaraktigt ut på Sergels torg. Järnnätterna kan bli betydligt hårdare än t.o.m. dem som kommer i månadsskiftet maj-juni. Vi får inte ledas till en falsk känsla av att allt går väl utan att något särskilt behöver göras. Samma dag som finansutskottet blev färdigt med sin behandling av den ekonomiska politiken publicerades en rapport från industriländernas ekonomiska sammanslutning OECD. Den räknar med att den samlade produktionen i dessa industriländer skall falla med 1-2 96 i år. Det ekonomiska läget ute i världen, på de marknader där svenska varor skall säljas, är alltså fortfarande mycket dystert. De stimulansinsatser som kommeer att göras i viktiga länder som USA och Västtyskland känner vi i stort sett redan, och vi vet att de är otillräckliga. Finansministerns skildring av hur starka dessa stimulanser skulle bli stämmer inte. Jag är ledsen att jag inte ordagrant får återge vad den västtyske finansministern sade när jag hade tillfälle att träffa honom och hans österrikiske kollega. Det var en sluten överläggning, och jag kan därför inte återge hans uttalande. Men jag kan säga att inte ett ord av den beskrivning som vi här fick höra av hur man skulle handla i dessa länder stämmer med vad han sade. Också därför är det tydligt att man — som också sägs i OECD-rapporten — först 1976 vågar räkna med en ordentlig uppgång i världskonjunkturen. Den uppgången fortplantar sig som vi vet till Sverige med en betydande eftersläpning. Därför är det helt orealistiskt att som regeringen tro att vi redan i år skulle få någon glädje av bättre tider utomlands, t.o.m. innan dessa bättre tider ens har uppträtt. Tvärtom har vi att räkna med att den låga aktiviteten i världsekonomin nu successivt slår igenom i Sverige, och det är mycket synd. Utsikterna för exporten är dystrare än vad regeringen räknade med i januari, förmodligen också dystrare än vad regeringen räknar med nu. I en rad avseenden — men inte i alla — befinner sig Sverige just nu i samma konjunkturskede som 1971 eller i ett konjunkturskede som mycket liknar 1971 års. Det gäller orderingången, som fortsätter att snabbt sjunka. Det gäller företagens produktion för lager, som är särskilt stor alldeles innan man går in i själva den försämrade konjunkturen. Det gäller takten i industrins produktionsökning, som har gått ner sedan tredje kvartalet 1974. Färska kurvor, från i går, visar en dystrare bild än för bara några månader sedan. Detta kan tyvärr inte undgå att få genomslag på arbetsmarkaden. De första tecknen har i själva verket synts sedan en tid. Det gäller nyanmälningarna av lediga platser inom tillverkningsindustrin. Ända sedan i höstas har nyanmälningarna gått ner snabbt. Under tiden januari t.o.m. april i år nyanmäldes drygt 4 000 färre lediga platser per månad än under samma tid förra året. Mönstret var faktiskt detsamma 1970-1971. Då rasade nyanmälningarna av lediga platser ned från mitten av 1970. Ungefär ett år senare rasade också den totala sysselsättningen. Där finns ett samband. Denna utveckling går att möta. Man behöver inte räkna med att detta måste ske. Man kan ändra på det. Det finns två sätt att möta en sådan situation. Det ena är att vänta. Vänta på att arbetslösheten visar sig i form av att folk inte får jobb och att människor avskedas. Vänta på att en internationell uppgång skall ge Sverige ett slags gratisskjuts. Det var i stort sett den linjen regeringen valde 1971-1972. Konjunkturuppgången påstods, varje gång vi resonerade här i kammaren, vänta bakom närmaste hörn. Den skulle klara arbetslösheten. Regeringens uppgift var, hette det, att säkra valutareserven och hindra inflation — viktiga mål men inte de enda. Men uppgången dröjde. Och den ekonomiska politiken gjorde de dåliga tiderna ännu värre den gången. Det andra sättet är att försöka möta svårigheterna i tid. Så småningom kommer det en internationell uppgång, och då gäller det att kunna dra nytta av den. Vår strävan bör vara att under tiden hålla uppe den ekonomiska aktiviteten, så att vi direkt kan hänga på de bättre tiderna när de väl kommer hit. Stimulanserna skall förebygga arbetslösheten. Och de skall sättas in så att de steg för steg, mjukt men fast, ser till att vi kan utnyttja våra tillgångar av människor och maskiner. Regering och riksdag skall inte stå passiva tills nedgången redan är ett faktum. Vi menar från folkpartiet att vi, nu liksom 1971-1972, valt den linje som innebär att man stimulerar i rätt tid och i lagom doser. Vi är inte säkra på att vi ensamma skulle besitta någon djupare vishet än andra partier, men vi handlar från vår övertygelse om att detta är rätt. Detta är en linje som också socialdemokraterna i finansutskottet var med på i mars men som de nu tycks ha glidit ifrån. Denna stegvisa övergång till en expansiv ekonomisk politik har i praktiken redan påbörjats genom de tidigare överenskommelser som jag redovisat. Lättnaderna i kreditpolitiken, utlandsupplåningen och frisläppen av olika fonder i företagen utgjorde det första steget. De retroaktiva löneutbetalningarna, varav de flesta kommer kring halvårsskiftet, ger nästa stimulans. När de nya lönerna på allvar slår igenom i högre priser under höstmånaderna — det lär inte kunna undvikas — bör det vara dags för en ytterligare förstärkning för dem som känner av dessa prishöjningar omedelbart. Folkpensionärerna har som ett minne av den gamla striden mellan Bertil Ohlin och Gustav Möller tillgång till ett automatiskt skydd. Barnfamiljerna har inte det skyddet, och därför bör ett högre barnbidrag betalas ut redan i oktober. I januari 1976 verkar ju sedan både högre löner och lägre statlig inkomstskatt. Men även om likheterna i konjunkturutsikterna under åren 1971 och 1975 är slående, finns det ändå vissa viktiga skillnader. År 1971 hölls den privata konsumtionen nere av att avtalsrörelsen drog ut länge på tiden för alla de stora grupperna. Nu kan den privata konsumtionen väntas hållas rätt väl uppe. Därför är det inte motiverat att nu besluta om en ny tillfällig sänkning av mervärdeskatten. En annan skillnad är att utsikterna för balansen i den svenska utrikeshandeln nu ter sig mer oroande, även om de faktiskt betraktades som oroande också 1970-1971. Därför är det en riktig huvudlinje att som regeringen säger och gör stimulera industrins investeringar för att bygga ut kapaciteten i exportindustri och i importkonkurrerande industri. I det syftet bör också företagens ordinarie investeringsfonder släppas fria. Det finns ingen risk för att det fram till hösten 1975 kommer att investeras för mycket i någon del av landet, möjligen med något enstaka undantag. Därmed finns det från regeringens sida heller inget större behov av att avstyra investeringar som företagen bedömer som angelägna. Nu menar jag, herr talman, att man inte kan göra den hårda uppdelning mellan stimulanser till privat konsumtion och till industriinvesteringar som regeringen försöker sig på när den säger: Balansen i utrikeshandeln är det stora, långsiktiga problemet; alltså skall investeringarna och inte konsumtionen hållas uppe. — Detta är visserligen litet förenklat uttryckt här, men ungefär så har resonemangen gått. Om företagen inte tror att de kan sälja de varor som de producerar, hjälper det ju inte hur mycket pengar de än har för att bygga ut produktionen. Då blir inte de nya linjerna på verkstaden av, då tar man inte fram de nya produkterna. Bedömningen av exportutsikterna har naturligtvis den största betydelsen, men också utvecklingen av konsumtionen i Sverige följs nu mycket noga av de flesta större företagen. Och i en ekonomi där den privata konsumtionen svarar för mer än hälften av vad vi gemensamt åstadkommer, dvs. bruttonationalprodukten, är det omöjligt att hålla uppe den totala ekonomiska aktiviteten och klara sysselsättningen utan att måna sig om att människorna har råd att köpa vad de behöver. Självfallet är det bra om man då samtidigt kan göra insatser som är långsiktigt angelägna. Inom folkpartiet ser vi det som en av de allra främsta uppgifterna de närmaste åren att skapa en frihet för människor att välja vårdform. Nu är det viktigt att snabbt bygga ut den kommunala barnomsorgen — annars blir valet inte fritt. Så snart vi får råd måste sedan vårdbidraget — det förlängda föräldrastödet - komma, men nu finns det inte resurser för det. Detta bör vi öppet erkänna. Men eftersom det kommer att finnas ledig kapacitet på byggsidan i svensk ekonomi, bör den användas för att omedelbart öka daghemsbyggandet. 400 000 förskolebarn har förvärvsarbetande föräldrar. Bara 70 000 platser finns på daghem. Och betydligt fler föräldrar - framför allt kvinnor — skulle gå in i arbetslivet om barnomsorgen klarades. Nu måste här bli en radikal och påtaglig förändring. Jag hoppas att det är många riksdagsgrupper som liksom vår har haft besök av de människor som verkligen kämpar för denna fråga. De föräldrar som väljer att förvärvsarbeta skall inte behöva gå omkring med dåligt samvete därför att de inte har kunnat ordna barnomsorgen såsom de själva finner vettigt och rimligt. Kvinnor skall inte behöva vara låsta därför att det inte finns daghemsplatser. Och fler barn har rätt till den stimulans som väl fungerande daghem — familjedaghem och andra — kan ge. Socialministern och statsministern har genom uttalanden under våren gett det intrycket att snabba åtgärder var på gång, och något litet kom också i går — alltså dagen före i dag. Dessa förespeglingar var tillräckliga för att också de mest engagerade i den socialdemokratiska riksdagsgruppen skulle vika sig när riksdagen behandlade daghemsfrågan häromveckan. Men vi vet ännu inte hur mycket de vaga löftena är värda. Regeringen skall titta på kommunernas förskoleplaner. Regeringen skall samtala med Kommunförbundet. Regeringen skall redovisa för riksdagen 1976 vad den har talat med Kommunförbundet om. Mer än så har regeringen faktiskt inte lovat. Och det är naturligtvis bra att man inte lovar mer än man kan hålla. Men då skall vi också vara på det klara med att snabbare än så har regeringen tydligen inte för avsikt att agera. Och det menar vi inte räcker som besked till de många oroliga föräldrar som står i på sina håll ganska ändlösa daghemsköer, till de många kvinnor som vill in i arbetslivet men stoppas för att deras barn inte får en daghemsplats. Det innebär ju i realiteten att kommunerna inte kommer att få veta om det blir några rejäla förbättringar av statsbidragen och någon plan för daghemsbyggandet förrän inför budgeten 1977. Och sedan dröjer det faktiskt ytterligare en tid innan de nya daghemmen kan fungera. Vi vill inte vara med om detta. Både driftsoch anordningsbidragen bör kunna höjas redan fr.o.m. den 1 oktober i år, och det bör riksdagen besluta om redan i dag. De högre bidragen bör sedan direkt avlösas av ett system där staten i det väsentliga tar över personalkostnaderna. En sådan förbättring är vi självfallet beredda att vara med att finansiera. Det är en sådan varaktig reform som skall varaktigt finansieras. Den skulle göra att statsbidragen verkligen hängde med i kostnadsutvecklingen. Den skulle också göra det lättare att hävda kraven på hög personaltäthet och god kvalitet på barnomsorgen så att inte daghemmen blir sin egen fiende i många människors felaktiga uppfattning. 1. När det nu finns ledig kapacitet i svensk ekonomi hösten och vintern 1975-1976, framför allt på byggsidan, vad finns det då för hinder att utnyttja den för att sätta fart på daghemsbyggandet? 2. Är det verkligen rimligt att staten inte skall ge besked om bl.a. bättre statsbidrag som påverkar kommunernas utbyggnadsplaner förrän 1977? Till centerpartiet och moderaterna har jag skäl att ställa frågan: Om ni vill ha besked till kommunerna i tid, som ni säger, varför vill ni då inte i dag säga ut vad ni anser att beskedet bör innehålla? När det går neråt i ekonomin slår det hårdast på grupper som är på väg in i arbetslivet, framför allt ungdomar men också många kvinnor. För dem är det en klen tröst att folk inte avskedas från sina gamla jobb. Vad de behöver är nya jobb. Därför är det så allvarligt att antalet nyanmälda lediga platser redan har sjunkit under en längre tid. Därför är det så viktigt att snabbt utfärda en ungdomsgaranti för jobb, utbildning eller praktik. Det är inget mirakel som krävs utan en samordning av insatser som i stort sett redan finns. Den bör underlättas av att regeringen i går beslutat ta fram fler praktikplatser hos statliga myndigheter, alltså i går — dagen före i dag. Jag har tidigare i debatten här i kammaren tryckt på denna sak och försökt peka ut hur detta borde utformas. Jag menar att man skall sammanföra det som i dag redan görs för att ge ungdomarna yrkespraktik och yrkesorientering med varvad utbildning och uppsökande verksamhet från arbetsförmedlingars och SYO konsulenters sida. Det är alltså människor som redan är i gång med de här kontakterna. Fyll sedan ut luckorna så att vi till varje flicka eller pojke på mellan 16 och 25 år kan säga: Vi ger dig garanti för att du skall få betalt arbete, meningsfull praktik eller utbildning. Oavsett om du slutar efter den nioåriga grundskolan eller väljer att fortsätta några år i gymnasieskolan skall du ha rätt att bli anvisad ett arbete. Och väljer du att senare fortsätta din utbildning skall vi också ge dig rätten att verkligen få en utbildningsplats. De nytillträdande på arbetsmarknaden är också de ekonomiskt sämst skyddade vid längre arbetslöshet. Vi har från folkpartiets sida länge arbetat för att alla som vill ha ett förvärvsarbete men inte omedelbart kan få ett skall tillförsäkras en ekonomisk grundtrygghet från samhällets sida. Vi har byggt upp trygghetssystem som omfattar alla som är gamla och alla som är sjuka, och det har skett i stort sett i enighet mellan partierna. Men det system som tillämpas för att komma dem till hjälp som saknar arbete har fortfarande stora brister, och det är därför det krävs en allmän, obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. De frivilliga kassorna fungerar bra för dem de gäller, och det finns all anledning att slå vakt om den erfarenhet och det ansvarstagande som dessa kassor representerar. Men för dem som står utanför, för dem som ännu inget arbete har, är förhållandena faktiskt inte godtagbara. Den som inte får ersättning från någon kassa kan i dag under vissa villkor få s.k. kontant arbetslöshetsstöd. Det är 35 kr. per dag under fem dagar per vecka — det skulle per månad motsvara 770 kr., som beskattas. Detta är självfallet inte en tillfredsställande ersättning, och det värsta är att så många arbetslösa kvinnor och ungdomar inte ens får den ersättningen. Jag har varit ute i flera län och besökt länsarbetsnämnderna, och på sina håll har det varit uppemot hälften av alla kända arbetslösa som varken har fått kassastöd eller s.k. KSA-stöd. Ersättningen måste nå den som nu är oförsäkrad och stå i rimligare proportion till vad som gäller för de redan skyddade grupperna. Riksdagen har faktiskt i ett annat sammanhang pekat på en väg som man kan gå. Jag tänker på det nya systemet för ersättning till personer i arbetsmarknadsutbildning. Enligt det systemet kommer också de som inte tidigare haft arbete att få en ersättning som ligger nära den som utgår till andra. Utan att diskutera nivån på dagpenningen har riksdagen här knäsatt en princip som borde kunna vara vägledande för en reformerad arbetslöshetsförsäkring. Detta har större allmän betydelse än man kan tro. Det är inte bara viktigt för de enskilda människorna. En av orsakerna till att svackorna i konjunkturerna nu är grundare än på 1920 och 1930-talen är att ersättning under arbetslöshet liksom sjukersättning och högre pensioner hjälper hushållen att hålla sin efterfrågan uppe även i sämre tider. Men denna inbyggda stabilitet skulle bli ännu större om vi byggde upp ett ersättningssystem som gällde alla som blir utan arbete, och därför är det så viktigt att ett förslag snabbt kommer från den utredning som riksdagen fattat beslut om. Det finns fler utredningar som det är angeläget att regeringen sätter fart på. Jag vet att det irriterar dem som sitter på regeringsbänken, men jag tänker än en gång påminna om skatteutredningarna. Vi har noterat att Hagaöverenskommelserna klarade förutsättningarna för arbetsfreden i stort 1975 och 1976. När jag i skattedebatten ville veta vad som sedan hade hänt fick jag ett svar från regeringsbänken som jag bedömde som helt otillfredsställande. Efter vad jag tror mig veta har man från regeringens sida därefter talat med dem som leder de tre skatteutredningarna, och jag skulle uppskatta om statsministern ville tala om, hur de samtalen gått, så att vi här inte står och stampar på samma plats när debatten slutar som när den började utan att vi kan få denna upplysning som en värdefull bit. Det är väl inte herr Hermansson som skall bestämma vad som är dött och begravet i överenskommelser mellan socialdemokraterna, folkpartiet och centerpartiet, utan det är ändå de som har skrivit under. En viktig bit av ansvaret för samhällsekonomin är det alltså att regeringen ser till att bra förutsättningar skapas i god tid före avtalsrörelsen 1977. Det ansvaret markerade regeringen i Haga Il-överenskommelsen. Herr talman! Vi fäster från folkpartiet vikt vid att stå fast vid gjorda uttalanden. Det är klart att ingen av oss är perfekt, men vi har åtminstone bemödat oss om både ordhållighet och konsekvens. Jag skall gärna erkänna att detta låter litet allvarligt och högtidligt, och ibland har jag faktiskt funderat över om det inte vore bättre att man när det blir litet bökigt i politiken kunde svara bara med en axelryckning eller en klackspark. Det har t.o.m. hänt någon gång att jag just i den meningen, men bara i den meningen, har tyckt att det hade varit bättre att heta inte Gunnar Helén utan Gunnar Hedlund. När man inte har egenskapen att kunna ta det med en axelryckning eller en klackspark får man försöka uttrycka sig på sitt eget litet trögare sätt. Vad jag då velat göra klart är att vi av utvecklingen blivit än mer övertygade om det riktiga i det ansvar en majoritet i riksdagen har tagit för landets ekonomi genom de båda Hagaöverenskommelserna. Vi står fast vid att långsiktiga, bestående reformer skall ges långsiktig finansiering. Introduceras de reformerna i ett skede där ekonomin behöver stimuleras får man inte fastna i att just då genom att räkna krona för krona skjutsa på utvecklingen åt fel håll. Stunden för ny finansiering måste väljas rätt också konjunkturpolitiskt. Folkpartiet har under de år som gått sökt göra bedömningar av den framtida konjunkturen och i våra förslag försökt möta svackor och svårigheter. Vår drivkraft har hela tiden varit: om dåliga tider närmar sig får statsmakterna inte stå handfallna. Om det blir magert i orderböckerna och en nedgång närmar sig måste regering och riksdag stärka köpkraft och investeringsvilja. Bara så kan vi hålla sysselsättningen uppe. Det ser vi som en ansvarsmedveten politik. I den frågan, liksom i andra ekonomiska frågor, har vi under jämviktsriksdagens tid i handling visat att vi vågat bära ett ansvar. Samma sak gäller om konjunkturen blir bättre än vi vågar räkna med eller när den senare vänder uppåt för gott. Då kan det bli nödvändigt att strama åt ekonomin för att dämpa prisstegringarna. I en sådan situation kommer vi att känna samma ansvar för Sveriges ekonomi som vi gjort under de år som gått.

Herr talman! Innan jag övergår till mera allvarliga ting ett par ord till herr Bohman. Jag har faktiskt aldrig talat om vare sig skolavslutning eller Den blomstertid ..., utan det är herr Bohman som envist har talat därom vid varje debatt av den här karaktären de senaste åren. I fjol förledde det honom till en malör, som när jag stillsamt påpekade densamma ledde till viss munterhet här i kammaren. Denna malör tycks ha ridit herr Bohman som en mara under det gångna året, ty nu hade han beslutat sig för att redan innan mitt anförande hölls avverka sina anmärkningar om blomstertid och skolavslutning. Men så ivrig var han att han i sitt, visserligen långa, anförande lyckades avverka blomstertiden tre gånger. Redan efter den första hade talmannen haft anledning att bryta och ropa: Blockering! Herr Bohmans anföranden har också i övrigt en något stereotyp uppläggning. Han börjar med en författare eller möjligen en tysk filosof. Sedan säger han — numera — i förbigående att Sverige är ett bra land. Därefter framför han några personliga gliringar mot mig och övergår slutligen till svartmåleribranschen. Fast jag får ju lov att säga att det var mera fjong i Bohman för några år sedan. Men det är väl så att tidens tand gnager även det fräschaste gnöl, och det får därför nu litet mera karaktär av idisslande än det hade förut. Jag har faktiskt icke i österrikisk TV gjort de uttalanden som herr Bohman pådyvlade mig. Jag framträdde inför en grupp av, visserligen i och för sig borgerliga, personer för en utfrågning. En del av dem hade väl nåtts av svartmåleriet, kanske genom någon författare — Huntford eller någon liknande — och de frågade om livet i Sverige är ett sådant olidligt och fruktansvärt tvång och om människor vantrivs så hemskt att de måste emigrera. Då pekade jag på en undersökning som gjorts av beredskapsnämnden för psykologiskt försvar, där det redovisas att 99 96 av de tillfrågade hade sagt att de tyckte Sverige var ett bra land. Om herr Bohman tillhörde den återstående procenten gick jag inte närmare in på, eftersom det var i ett icke-politiskt sammanhang som jag framträdde. Efter att sålunda ha svarat herr Bohman på några punkter skall jag övergå till den avslutningsbetraktelse som herr Bohman så ivrigt väntar på. I riksdagens slutskede finns det nämligen som vanligt anledning att i korthet summera vårens arbete. Reformarbetet har med kraft drivits framåt.

Genom en ökning av anslaget med inte mindre än 760 milj.kr. når vi enprocentsmålet för vårt utvecklingsbistånd. Det har således blivit ett stort reformår. De allra flesta av dessa reformer har antagits med breda majoriteter i riksdagen. På vissa punkter har man i utskotten gjort kompromisser, ett antal frågor har avgjorts genom lottning. Men det har hittills i stort sett gällt smärre frågor. Huvudintrycket — en handlingskraftig riksdag som med breda majoriteter drivit reformarbetet vidare till gagn för landet — har bestått; det kan jag upprepa från i fjol. Jag återkommer till de frågetecken som man likväl har anledning att sätta. Förutsättningen för detta reformarbete är en stark ekonomi. Det finns, som jag så många gånger har framhållit, ett grundläggande samband mellan de politiska strävandena att skapa social trygghet, utjämning och ekonomisk demokrati å ena sidan och våra möjligheter till en stabil och progressiv ekonomisk utveckling å den andra. Jag skall inte i det här anförandet lägga till några siffror utöver alla dem som redan anförts och som visar den avgörande skillnaden mellan den ekonomiska utvecklingen i vårt land och den i omvärlden. Låt mig i stället illustrera skillnaden genom två citat från två av de ekonomiska rapporter som kommit i vår här i landet.

På två år har sysselsättningen totalt ökat med 180 000, vilket är en sensationell tillväxt. Mot denna bakgrund ter sig inte partiets och fackföreningsrörelsens sysselsättningsmål orealistiska.” Utöver den grund som vår sociala styrka lägger för en god ekonomisk utveckling finns det två viktiga förklaringar till att vår ekonomiska utveckling varit god de senaste åren. Vårt utgångsläge när världens industriländer drogs in i det som In dustriförbundet kallar efterkrigstidens djupaste recession var gott. Vi hade genomfört en målmedveten satsning på att bygga ut industrins produktionsförmåga. Vi uppnådde under 1973 en rekordhög valutareserv. Handelsbalansens överskott var 5 miljarder kronor. Det utgångsläget underlättade väsentligen en ambitiös stimulanspolitik, inriktad på att motverka de höjda oljepriserna, att bygga ut sysselsättningen och att fortsätta satsningen på att bygga ut vår industris produktionsförmåga. Vi kunde vidare samla riksdagen bakom breda parlamentariska lösningar på de ekonomiska problemen. Det blev den linje som regeringen satsade på från början i det nya parlamentariska läge som uppstod i och med 1973 års val. Vi valde inte nyval — det skulle ha försenat då nödvändiga ekonomiska åtgärder och skulle dessutom ha inneburit att vi som politiker gav upp det förtroende väljarna lämnat oss utan att allvarligt ha prövat möjligheterna att komma fram. Vi valde inte att låta stora och för nationen avgörande frågor avgöras av lotten. Det skulle vara ekonomiskt ohållbart. Och vidare: Om medborgarna finner att politikerna överlåter viktiga ekonomiska frågor till en tombola, skulle självfallet politikerna och riksdagen utsättas för en stark och väl grundad misstro. Därigenom skulle skapas risker också för ett sönderfall av demokratin. Försöken att genom samtal och överenskommelser nå majoritet i riksdagen bakom nödvändiga ekonomiska beslut har i stort sett varit framgångsrika och har i hög grad medverkat till den goda ekonomiska utvecklingen. Genom överenskommelsen om konjunkturpolitiken förra året lades grunden för den gynnsamma utvecklingen 1974 — ett år som utomlands ibland kallas Sveriges år. Genom de s.k. Hagaöverenskommelserna lades grunden för en ansvarsfull finanspolitik utan överbud, för en fortsatt reformpolitik och för det tvååriga avtal som nu träffats för en mycket stor del av svensk arbetsmarknad. Därmed har möjligheten till en hygglig ekonomisk utveckling också i år och nästa år avsevärt förbättrats. Dels har den oro och osäkerhet som alltid följer med en långrotning i avtalsrörelsen kunnat undvikas, dels innebär de avtal som träffats — även om kostnadshöjningarna på sina håll väckt bekymmer - en kraftig stimulans av den privata efterfrågan. Det är klart att herr Bohman, som inte har ställt sig bakom detta, vill nedvärdera det. Men jag vill ändå erinra om att reallöneökningen - den disponibla inkomstökningen — i fjol var 7 96, kanske den högsta vi haft på ett år, och att man även i år räknar med flera procentsreallöneförbättring. Det är mycket få länder som nu vågar räkna med en sådan förbättring. Men det är också viktigt att vi inte urholkar förutsättningarna för avtalet. Trots de svårigheter som återstår på arbetsmarknaden är det ändå en väldig prestation att skapa arbetsfred för två år över de mycket breda fälten av svensk arbetsmarknad. En beskrivning av de senaste årens ekonomiska utveckling är emel lertid inte fullständig om man inte också talar om det pris vi medvetet betalat för de uppnådda resultaten. På två år har handelsbalansens överskott på 5 miljarder kronor blivit ett underskott på 2 miljarder kronor. Om man därtill lägger bl.a. utrikesturismen och u-hjälpen, får man ett underskott i bytesbalansen med nära 5 miljarder kronor för 1975 enligt prognoserna. Detta underskott är nästan lika stort som hela vår export av så tunga svenska exportvaror som papper och papp. Denna kraftiga omsvängning har gjort en viss utländsk upplåning nödvändig och självklar. Vi har också aktivt medverkat till att denna upplåning har kommit till stånd. Bl. a. på grund av den höga kreditvärdighet som vi åtnjuter till följd av Sveriges starka ekonomiska utveckling har upplåningen varit möjlig och gått i stort sett friktionsfritt. Upplåningen ligger nu i storleksordningen 5 miljarder kronor för detta år. De senaste månadernas upplåning motsvarar omkring åtta månaders ståloch järnexport. Men, som jag gång på gång funnit det angeläget att framhålla, utlandsupplåning är inget ymnighetshorn som vi under obegränsad tid kan ösa obegränsade belopp ur. Varenda krona eller D-mark eller schweizerfranc som vi lånar från utlandet måste vi betala tillbaka, och vi måste betala tillbaka med hög ränta. Och vi får inte glömma att vi måste betala med exportinkomster som i dag är 5 miljarder kronor för små för att betala för vår import, för vår turism och vår u-hjälp samt klara övriga utlandsbetalningar. Riksbankschefen har framhållit att om vi lånar 5 miljarder kronor 1975 och sedan lyckas minska underskottet med 1 miljard varje år fram till 1980, skulle vår utländska skuldsättning då uppgå till 25 miljarder kronor. Endast räntebetalningarna efter 1977 skulle uppgå till drygt 2 miljarder kronor per år. Det är denna besvärliga situation som ligger bakom våra satsningar på att bygga ut industrins produktionsförmåga och exportkapacitet. Det är den som ligger bakom vår alldeles bestämda uppfattning att vi inte skall belasta vår redan ansträngda bytesbalans med bördor som inte är viktiga för att upprätthålla och stärka sysselsättningen och produktionsförmågan i vårt land. Det är nämligen så, som riksbankschefen med oro noterat nyligen, att de stora industriländerna i år uppvisar en kraftig förbättring av sina bytesbalanser medan vi och andra små länder går mot ökade underskott. Det beror verkligen inte på att de stora länderna för en bättre ekonomisk politik — tvärtom är det en följd av en politik som lett till ökad arbetslöshet. De har satsat på att hålla nere prisstegringarna och förbättra bytesbalansen, och de har betalat priset i form av rekordhög arbetslöshet, avstannande produktion och i en del fall sänkta reallöner. Det går alltså 15 miljoner människor arbetslösa i de s.k. västekonomierna. Och den låga aktivitet i de stora länderna som detta är ett uttryck för skulle ha varit ännu lägre om inte de små länderna med sin expansiva politik skapar arbeten, inte bara i sina egna länder utan också i de stora länderna. Denna snedfördelning av bördorna kan vi kritisera, och skall vi kri tisera, men vi kan dess värre inte undgå dess verkningar. Och jag ser att OECD:s generalsekreterare varnar medlemsländerna för ytterligare stimulansåtgärder med hänsyn till risken för inflation och överhettning nästa år. Man kan känna en viss upprördhet över den liknöjdhet som visas i så många länder inför de väldiga arbetslöshetssiffrorna och nästan belåtenhet över denna hårda prioritering av prisnivån och av bytesbalansen som gör att arbetslösheten hålls på denna höga nivå under mycket lång tid. Vi kan alltså verka mot den politiken med våra begränsade resurser, men vi kan inte undgå dess verkningar, så länge de nu består. Vi har klarat dessa problem genom att föra vår expansiva politik och ta sysselsättningen i första rummet, men också ta utlandsupplåningen övergångsvis. Vårt underskott i bytesbalansen, den djupa lågkonjunktur de dominerande länderna fortfarande lever i och den pessimism som man stöter på utanför vårt lands gränser såväl bland politiker som företagsledare innebär i och för sig en besvärlig situation, som ställer stora krav på den ekonomiska politiken och på politikernas handhavande av de ekonomiska problemen. Om de svagheter som lett andra länder till den ekonomiska ruinens brant får fotfäste också i vårt land kan den besvärliga situationen snabbt bli ohållbar. Dessa svagheter är av två slag. Det gäller, för det första, om riksdagen inte har tillräcklig styrka för att söka sig fram till samlande lösningar och därmed ta ett övergripande ansvar för den ekonomiska politiken och också för mindre populära åtgärder som kan behöva sättas in. En sådan situation, oavsett om den orsakas av minoritetsregeringar med litet underlag i riksdagen eller av lottningar, innebär att politikerna avsvär sig det ansvar som väljarna lagt på dem. Det gäller, för det andra, om överbuden och inte det ekonomiska ansvaret får dominera den ekonomiska politiken. I och för sig vällovliga förslag till förmån för olika grupper blir ett hot mot den ekonomiska utvecklingen om de trumfas igenom i riksdagen på grund av svaghet eller som ett resultat av lottning om de inte står i överensstämmelse med den hårda ekonomiska verkligheten. Som jag många gånger framhållit har främst folkpartiet men också centern vid flera tillfällen visat betydande prov på självständighet och ansvarsvilja när det gäller den ekonomiska politiken. Därmed har man bidragit till den goda ekonomiska utvecklingen. Därmed har man också i en saklig anda av resultatpolitik kunnat påverka samhällsutvecklingen. Det kanske ändå må tillåtas mig att framhålla den enastående insats som den socialdemokratiska riksdagsgruppen har gjort under dessa år = genom sammanhållning, beslutförhet och förmåga till samarbete. Det hör sannerligen till bilden. Det må också tillåtas mig att påpeka att den förmåga att ta ansvar i en besvärlig tid som visats från olika håll har effektfullt kontrasterat mot den konfrontationslinje som moderaterna med stor envishet och konsekvens har ägnat sig åt också efter det senaste valet. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen har således, utan att uppge sin idémässiga övertygelse eller kraften i det praktiska reformarbetet i framför allt de stora ekonomiska frågorna, satsat på en samförståndspolitik. Den har mött gensvar i riksdagen. Det har skett i landets intresse. De praktiska resultaten av denna politik visar otvetydigt att den också varit till gagn för landet. Men varken den goda ekonomin eller samförståndet är någonting man får till skänks. De måste ständigt vinnas på nytt. Den ekonomiska utvecklingen beror väsentligen av konjunkturutvecklingen ute i världen. Konjunkturbedömning är en vansklig bransch. Nu tycks enighet trots allt råda bland den ekonomiska expertisen om att ett internationellt konjunkturuppsving är på väg. Det är en uppfattning som också stöds av vanligt sunt förstånd. Delade meningar råder närmast om när detta uppsving kommer att sätta in. Ett uppsving kommer att påverka vår export. Vi bygger nu sedan många år ut vår kapacitet, vi har en ekonomisk styrka, som medför att jag i grunden ser med klar optimism på våra möjligheter att utnyttja ett sådant uppsving. Jag ser därför med optimism på den svenska ekonomins möjligheter på sikt. Men det finns vissa förbehåll. Den förutsätter att vi kan ålägga oss en sådan restriktivitet i vår inhemska ekonomi att vi verkligen kan utnyttja de förbättrade exportmöjligheterna. Vi tvingas ålägga oss återhållsamhet och kanske vidta åtgärder som i första ögonblicket inte ter sig särskilt populära. Den andra möjligheten är att uppsvinget dröjer. I så fall kan det bli nödvändigt med ytterligare stimulansåtgärder för att hålla sysselsättningen uppe. Omfattande beredskapsåtgärder och beredskapsplanering har vidtagits i detta syfte. Som påpekas av de socialdemokratiska reservanterna i finansutskottet har inom arbetsmarknadsdepartementet tagits fram projekt i storleksordningen 3 miljarder kronor, som kan sättas in inom kortare tid än tre månader. Men vi får inte glömma den restriktion som underskottet i vår bytesbalans obönhörligen för med sig. Vi måste noga avväga åtgärderna, så att de når största möjliga effekt för sysselsättningen men samtidigt är importsnåla. Det vore ju utomordentligt tragiskt om vi skulle hamna i den situationen som åtskilliga länder hamnat i — nämligen att sakna medel för att stödja sysselsättningen, därför att ekonomin är urholkad och kreditvärdigheten undergrävd. Vi måste i ett sådant läge använda varje krona för att stödja dem som är arbetslösa eller riskerar att bli arbetslösa. För oss kommer alltid sysselsättningen i främsta rummet. Jag kan inte nu se något skäl varför vi skulle sätta in åtgärder som ökar den statliga upplåningen, som ökar underskottet i vår utrikeshandel, utan att vi uppnår någon påtaglig sysselsättningseffekt. Sådana insatser försvagar ju bara våra möjligheter att möta eventuella påfrestningar i framtiden. Låt mig understryka än en gång att vi redan nu för en klart expansiv ekonomisk politik, just därför att vi så högt värderar sysselsättningen. Det är ju detta som skiljer oss från nästan alla andra länder. Vi kritiserar majoritetsförslaget i finansutskottet, dels på grund av dess sakliga innebörd, dels därför att det kan tänkas förebåda en ny politisk linje från de partiers sida som tidigare medverkat i breda uppgörelser över blockgränserna. Jag har alltså svårt att se någon övertygande saklig grund för att vi skall späda på samhällsekonomin med åtskilliga hundratals miljoner kronor i ett läge då sysselsättningen är högre än någonsin, då antalet lediga platser är större än någonsin och då svårigheten att bedöma effekten av insatta åtgärder är särdeles stor. Det finns tecken som tyder på att man vid den räkning som nu pågår kommer att finna att antalet lediga platser är tre gånger större än antalet registrerade arbetslösa. Det kan mycket väl hända att det inte består för framtiden med hänsyn till utvecklingen i andra länder. Jag vill inte alls påstå att det kommer att bestå, men det är nuläget. Då skall man vara aktsam med att sätta in åtgärder. När det gäller barnbidragen vill jag säga till herr Fälldin och herr Helén att det är riktigt att vi i Haga skrev på att vi om det behövs av konjunkturpolitiska skäl kan tänka oss att tidigarelägga barnbidragshöjningen. Det har skett flera gånger på vårt initiativ. Det är bara det att vi ju inte alls åberopar konjunkturpolitiska skäl för en tidigareläggning. Den motivering som var inskriven i Hagauppgörelsen har alltså bortfallit. Ni använder nu andra motiv för att tidigarelägga höjningen. Om man efter löneavtalen lägger denna påspädning av den privata konsumtionen ett kvartal tidigare än vi alla hade tänkt, får det icke så mycket karaktären av konjunkturpolitik som av vad Gunnar Helén i något benådat ögonblick för länge sedan kallat kvartalspolitik — även i rent bokstavlig bemärkelse i det här fallet. Det är därför vi kritiserar åtgärden. När det gäller investeringsfonderna vill jag säga att det inte är så att investeringarna stoppas. Men man kan i någon mån styra dem till regioner som verkligen behöver sysselsättning. Centerpartisternas förklaring i dag till att de i själva verket går emot detta regionalpolitiska medel måste därför vara mycket krystad. Jag fick två frågor om daghemmen och barnomsorgen. Jag vill bara säga att kontakterna med Kommunförbundet redan är i gång. De förberedelser som fordras är påbörjade. Kommunerna har ju möjlighet att fatta beslut om en daghemsutbyggnad även under löpande budgetår, då ett besked i bidragsfrågan föreligger. Men det är klart att det skall gå så snabbt som möjligt. Samtidigt är det emellertid viktigt att underlätta planeringen av utbyggnaden genom ett ökat statligt stöd till projekteringen av nya daghem och fritidshem, eftersom det tar viss tid. Det beslut regeringen i går fattade om en höjning av projekteringsbidragen är avsett att underlätta planeringen äv en snabb daghemsutbyggnad. I den åtgärdskatalog som finns för konjunkturpolitiskt motiverade insatser är höjda bidrag för byggandet av daghem och fritidshem upptagna på allra första plats. — Därmed har jag besvarat de två frågor som herr Helén ställde. Av de förslag som oppositionspartierna framfört, antingen som majoritet i finansutskottet eller som minoritet för enskilda partier, är förslaget att sätta in pengar, om man hade några, på barnomsorgen vettigare än förslagen om sänkta arbetsgivaravgifter och extra investeringsbidrag. Men därom gavs det inte tillfälle att resonera. Frågan om barnomsorgen är ju icke bara en konjunkturpolitisk fråga. Det är en familjepolitisk fråga och en arbetsmarknadspolitisk fråga av första rang. Vi har på vår sida klart deklarerat att en sådan utbyggnad av barnomsorgen skall ske att den täcker föreliggande behov. Det intresse som även folkpartiet visat i daghemsfrågan skall regeringen ta fasta på. Jag hoppas att ni skall stödja en kommande överenskommelse med Kommunförbundet om en planmässig utbyggnad och att ni kan vara med om att finansiera ett ökat statligt stöd till kommunerna för denna utomordentligt viktiga verksamhet. I övrigt skall jag inte ta upp sakfrågorna i finansutskottets betänkande, eftersom både Sven Ekström och Gunnar Sträng utförligt har gjort det. Detta var den ena delen av vår kritik beträffande den sakliga innebörden i dessa förslag. Än vanskligare har emellertid för oss tett sig den mera långsiktiga bedömningen. Våra ledamöter i finansutskottet har förmedlat intrycket, att besluten där har fattats snabbt och utan den strävan till samråd och förnuftigt resonemang som under de gångna åren varit den självklara och nödvändiga arbetsmetoden i svensk politik. Då har vi ställt oss frågan: Är det så, att vi under det närmaste året i dessa avgörande ekonomiska frågor kommer att få uppleva ett medvetet sökande efter politisk konfrontation, med åtföljande lottningar om hundratals miljoner, ja, kanske miljarder? Den frågan har vi ställt oss i djupaste allvar, eftersom konsekvenserna vore förskräckande. För det första skulle det kunna medföra en gradvis underminering av politikens anseende. Partierna skulle, med bortseende från de ekonomiska konsekvenserna, kunna jaga efter fördelaktigaste möjliga positioner inför ett kommande val. Men resultatet skulle också kunna bli det rakt motsatta, nämligen att människorna vänder sig bort från politiken därför att inget politiskt ledarskap bjöds dem. För det andra skulle det kunna medverka till att undergräva vår ekonomi. Jag har påpekat att vi f. n. har en unik stark ekonomi i vårt land jämfört med många andra länder. Vi kommer att envist ge sysselsättningen förtur. Detta skiljer oss — tyvärr, kan man säga — från de flesta andra länder. Men den positionen kan snabbt undergrävas, och även om man kanske inom olika partier kan räkna ut att man skulle kunna göra kortsiktiga vinster, är det ju ändå ett ofrånkomligt faktum att detta land skall regeras även under åren efter 1976.

I den situationen har vi självfallet övervägt möjligheten att upplösa riksdagen och utlysa nyval. Det har sagts, när uppgifter härom läckt ut, att detta bara är ett tomt vapenskrammel utan något allvar bakom. Det är i så fall en felbedömning. Vi har från socialdemokratins sida hela tiden inriktat oss på att trots ett svårt parlamentariskt läge visa den svenska demokratins handlingskraft. Den politiken har förutsatt samråd, tillmötesgående och överenskommelser. Den har också förutsatt att vi med visst jämnmod fått tolerera nederlag och lottningar i mindre frågor. Med denna från början deklarerade huvudlinje för politiken har det icke funnits någon anledning att söka strid för dess egen skull, att skramla med vapen som man tidigare klart deklarerat att man icke önskade använda om det kunde undvikas. Men det har hela tiden funnits ett förbehåll. Landet får icke sakna ledning. Jag har ständigt sagt att regeringen icke ämnar administrera en sönderfallande ekonomi. Det är inte regeringsmakten värd. Vårt land har en enastående styrka, väldiga utvecklingsmöjligheter i god mening. Vi får inte mynta bort de möjligheterna i ett politiskt-taktiskt spel, där utspelen om populära utgifter och reformer och inkomstminskningar får kanta den ekonomiska utförsbacken. I så fall är det bättre att, trots de bärande argument som kan anföras däremot, väljarna i ett allmänt val får säga sin mening. Jag säger detta utan ansats till hotfullhet eller aggressiv stridsvilja utan som ett uttryck för en ärlig övertygelse och uppriktig oro. Finns det förutsättningar för att vi gemensamt kan söka värna sysselsättningen och landets ekonomiska stabilitet och styrka under tiden fram till 1976 års val, även om vi kan vara oeniga om mycket annat, då skall vi fortsätta. Kan vi det inte, då bör väljarna redan i år få säga sin mening. Lätt blir talesätten allmänna. Eftersom framtiden är oviss är det svårt att precisera. Och mitt syfte är inte att anställa något slags husförhör med oppositionen och söka detaljbinda den. Det vore både politiskt oklokt och ekonomiskt ohållbart, eftersom förutsättningarna för den ekonomiska politiken kan förändras. Men som underlag för bedömningen av möjligheten till bredare majoriteter under det kommande året vill jag ändå konkretisera följande frågor — en del av dem har jag faktiskt redan fått svar på i anförandena. 1. Är ni — i syfte att motverka framtida påfrestningar på den svenska ekonomin — beredda att medverka i en politik som förebygger en ytterligare ökning av skuldsättningen i utlandet? 2. Att värna sysselsättningen förblir den ekonomiska politikens huvudsyfte. Förverkligandet av detta syfte kan komma att kräva ytterligare stimulansåtgärder. Är ni beredda att i första hand satsa sådana åtgärder på importsnåla verksamheter, vilket innebär att undvika ytterligare sti mulanser för importkrävande privat konsumtion? 3. Är ni beredda att medverka till erforderliga restriktiva åtgärder vid ett konjunkturuppsving? 4. Är ni beredda att söka undvika en blockbetonad konfrontationspolitik och satsa på sakligt samråd i syfte att skapa breda majoriteter kring den ekonomiska politikens huvudfrågor?

Herr talman! Herr Helén ställde en fråga till centern om varför vi inte vill ta ställning nu till storleken av stödet till kommunerna för barnomsorgen. Svaret ligger i vad jag sade i mitt huvudanförande. När regeringen nu äntligen bestämt sig för att ta upp överläggningar med Kommunförbundet om utbyggnaden av barnomsorgen är det inte så välbetänkt att dessförinnan fastställa omfattningen och utformningen av statens ökade tillskott. Kommunernas företrädare bör få möjlighet att redovisa sin uppfattning innan vi tar ställning. Men att överläggningarna måste drivas med skyndsamhet så att kommunerna vet vad de skall rätta sig efter vid höstens budgetarbete är vi helt ense om. Statsministern tog upp några saker mera konkret i utskottsmajoritetens yrkande, bl.a. tidigareläggningen av det höjda barnbidraget. Åtgärder av den här typen har socialdemokratin använt sig av många gånger tidigare just när konjunkturen krävt det — det vitsordade statsministern. Åtgärder som av socialpolitiska eller andra skäl behöver göras, t.ex. på familjepolitikens område, har regeringen medvetet tidigarelagt därför att det har passat bra med konjunkturen. Det är exakt vad utskottsmajoriteten föreslår, och det gör den i överensstämmelse med en fullmakt för utskottet, som skrevs på också av socialdemokraterna när frågan behandlades tidigare. Jag är uppriktigt sagt litet överraskad över att socialdemokraterna gör ett så stort nummer av och uppenbarligen är så missbelåtna med att barnfamiljerna skulle få tillskottet redan i oktober. I nyvalsfrågan har jag i mitt huvudanförande gett besked, och jag upprepar det: Vi är i dag — liksom vi varit det hela tiden sedan valet 1973 — organisatoriskt och politiskt förberedda. Avgörandet i frågan om att utlysa nyval ligger i regeringens hand på grunder som jag tidigare utvecklade och inte tar upp tiden med att återupprepa. Statsministern ställde i slutet av sitt anförande ett antal frågor. Jag har gett besked om dessa i mitt tidigare anförande. Jag vill nu bara upprepa några väsentliga och principiella ståndpunkter. Folkpartiet, centern och socialdemokraterna var i vintras ense om huvuddragen av en ekonomisk politik som syftade till att vara ett värn för sysselsättningen och förhindra att den skulle gå ner. Vi var också ense om att det beslut riksdagen fattade lade en god grund för en fast ekonomisk utveckling och att riksdagen närmare skulle diskutera och ta ställning till hur denna politik skulle ytterligare konkretiseras. Det innebar att det förslag som centern och folkpartiet lagt fram om en be redskapsplan till värn för sysselsättningen och som riksdagen då beslutade om ytterligare skulle diskuteras och preciseras nu. Jag vill upprepa vad jag sade i mitt huvudanförande att centern och folkpartiet har fullföljt den politik som vi då var ense om. Med samma inställning och samma ansvar för samhällsekonomi och sysselsättning som då, framlade centern sina förslag i anslutning till kompletteringspropositionen. Med samma ansvar som tidigare i vintras utformades utskottsmajoritetens förslag. Jag har förut sagt — och jag upprepar det — att den politik som vi är med om att utforma är vi beredda att regera på. Det är det sätt på vilket jag mest konkret kan uttrycka det ansvar som vi känner för politikens utformning. Nu har jag en fråga till statsministern: Varför ställer sig regeringen och socialdemokratin vid sidan av att fullfölja den linje varom vi var ense i vintras?

Herr talman! Den debatt som vi för här i riksdagen i dag handlar om mycket väsentliga saker för svenska folket: hur det skall bli med jobben i vinter och om familjerna skall få råd att köpa vad de behöver. Det klarar man inte med förskönande beskrivningar, som vi tidigare har fått höra. Nu spårade jag i statsministerns inlägg en önskan att göra beskrivningen mer realistisk. Men på något sätt är statsministern litet av en pendlare, som ibland litar på att det redan håller på att sätta in en förbättring och som i nästa ögonblick talar om vad som skall komma bortom svackan. En pendlare kan emellertid bli trött på vägen, och då kan säkerhetsbedömningen brista ett ögonblick. I själva verket är tecknen betydande på att en nedgång i svensk ekonomi kommer. Det är inte lösa tecken i skyn utan handfasta bevis på att den svenska ekonomin tyvärr går mot en lägre aktivitet. En ökad arbetslöshet blir sista ledet i en sådan förändring. Därför måste man sätta in åtgärderna i tid. I detta perspektiv har vi gjort vår bedömning och föreslagit åtgärder. Vi menar att det är nödvändigt att ta ställning i sakfrågorna och ta ansvaret för svenska folkets försörjning före taktiska fördelar. Då måste man göra det så att sysselsättningen verkligen kommer i främsta rummet. Om detta är vi tydligen ense. Den andra viktiga uppgiften är då att fastställa vad för slags åtgärder som kan klara sysselsättningen. Vi har därvid gjort fullkomligt klart — i vintras, i våras och nu på försommarkanten — att hänsynen till balansen i Sveriges affärer med utlandet måste påverka valet av medel. Utlandsupplåningen har nu nått en nivå, som är rimlig och fullt försvarbar i ett längre perspektiv. Det har inte varit något osunt i att vi har lånat tillbaka en del av de pengar som vi själva har betalat för flerdubblingen av oljepriserna. Det var synd att vi från oppositionen behövde tjata så länge, så offentligt och så högt, innan det blev av. Konsumtionen kan förväntas hålla sig relativt väl uppe. Det är därför inte motiverat att nu besluta om någon ny tillfällig momssänkning. Genom förslaget om en stimulans till daghemsbyggandet har vi markerat en sådan inriktning av stimulansåtgärderna som dels innebär att de ges en så långt möjligt importsnål inriktning, dels innebär att de bidrar till insatser på områden som är långsiktigt angelägna. Det man väljer att sätta in när tiderna blir sämre skall stå sig också när de blir bättre. Förslaget om ett generellt frisläppande av investeringsfonderna syftar såsom ett tillägg till regeringens uttalade politik till att på sikt förbättra Sveriges möjligheter att just klara balansen i utrikeshandeln. Med detta har jag givit vår syn på de huvudfrågor som statsministern ställde. Jag är glad över det svar som jag fick på den andra av mina frågor om barnomsorgen. Men fortfarande kvarstår den första: Vilka hinder finns för att redan i höst ta vara på den lediga kapacitet på byggsidan som skulle kunna användas? I övrigt kan jag bara upprepa vad jag har sagt tidigare. Det blir inte fel av att sägas flera gånger. Vi står fast vid att långsiktiga bestående reformer också bör ges en långsiktig finansiering. Introduceras de i ett skede då ekonomin behöver stimuleras, får man inte just då genom att räkna krona för krona skjuta på utvecklingen åt fel håll. En finansiering skall sättas in i rätt ögonblick, men den skall finnas där i det varaktiga förloppet. Vi har i ord och praktisk handling visat att vi strävar efter en bred förankring för en sådan ansvarsmedveten ekonomisk politik. När vi inte lyckas få andra med oss, som i fråga om kravet att nu stimulera den kommunala barnomsorgen, står vi ändå fast vid vår sakliga övertygelse. Sedan är det naturligtvis ett bekymmer med att jämviktsriksdagen i sig leder till för många lottningar. I synnerhet som det sker i stora ekonomiska frågor är det inget att eftersträva. Men så länge en minoritetsregering sitter har den ju skyldighet att anpassa sina förslag så att de kan vinna majoritet. När regeringen finner att förslag som den ogillar håller på att ta form i utskottet, då har den också den första skyldigheten att ta initiativ för att förhindra en lottning. Så något om den psykologiska apparaten kring den här debatten. Statsministern säger — jag läser innantill: ”Det har sagts att det här bara är ett tomt vapenskrammel utan allvar, och det är i så fall en felbedömning.” Borde inte den socialdemokratiska regeringen då tänka på att i första hand informera sina egna? I en framstående socialdemokratisk tidning har det i denna vecka stått följande på en ledaravdelning där chefen är socialdemokratisk riksdagsman: ”Det finns inte så litet av vapenskrammel för vapenskramlets egen skull och något av teateråska i det återkommande talet om att ett nyval väntar.”

Herr talman! Statsministern tyckte inte om att jag ralade om skolavslutningar. Men herr Palme avhåller varje år sina skolavslutningar, så även i år. Och så ställde han desslikes frågor som en magister till sina elever. Jag vill svara honom att vårt svar på de frågorna har givits i finansutskottets betänkande. Där har de tre borgerliga partierna i enighet redovisat hur de ser på konjunkturpolitiken, hur de ser på sysselsättningspolitiken, vilka åtgärder de anser bör vidtas för att lösa sysselsättningens och ekonomins problem under den närmast kommande tiden. Herr Palme kan själv läsa svaren i betänkandet, men uppenbarligen gillar han inte de svaren och därför vill han med sina nya frågor försöka förmå oss att hoppa av. Jag tror inte att han kommer att lyckas med detta. Jag tycker över huvud taget väldigt illa om sådana här lappskrivningsmodeller. Även om förhöret i dag var muntligt så var det ju inte första gången herr Palme försökte ställa oppositionen mot väggen, mästrande: Svara på de här frågorna, annars blir det så och så och så! Jag tycker inte att det hör till det parlamentariska umgänget, i varje fall inte om man samtidigt säger: Om inte ni tar det här, då ligger nyvalet nära till. Somliga kanske betraktar ett hot om nyval som en chans till nyval, men jag tycker som sagt inte att sådant här hör till det parlamentariska arbetet. Vårt svar finns alltså i finansutskottets betänkande, och det innebär bl.a. att vi vill förhindra ökad upplåning. Staffan Burenstam Linder talade i dag starkt om riskerna för en fortsatt sådan upplåning. Men det innebär också att vi redovisar de olika stimulansåtgärder som vi anser vara nödvändiga och angelägna för att klara sysselsättningsproblemen. Eftersom det är fråga om konjunkturstimulerande åtgärder innebär detta att de åtgärderna skall återtas — i den mån de inte är av permanent karaktär som barnbidragen — när konjunkturerna förändras. Det ligger i sakens natur nu som tidigare, och det är bl.a. därför som vi så starkt prioriterar generellt verkande åtgärder framför selektiva åtgärder. Selektiva åtgärder är nämligen svåra att ta tillbaka. Men herr Palmes andra fråga tycks vara avsedd att hindra oppositionen från att fortsättningsvis driva ett av de krav som är redovisade i finansutskottets betänkande, nämligen en momssänkning. Herr Palme kommer då att göra gällande att sänkt moms leder till ökad import — och det kan man naturligtvis göra gällande. Men ökade investeringar leder också till ökad import. Vi är beredda att föra en politik som förbättrar den externa balansen, men vi förbehåller oss rätten att ta de stimulansåtgärder som vi anser vara de lämpligaste och som finns redovisade i finansutskottets betänkande. Herr Palme säger att vi har ”drivit en konsekvent linje också efter det senaste valet” Det är riktigt, och jag tar det som ett erkännande. Men det är fel att vi har sökt konfrontation. Att vi inte har hjälpt regeringen undan voteringsoch lottningsnederlag beror just på att vi strävar efter att föra en konsekvent politik och att den politiken skiljer sig från regeringens politik. Vi är alltid beredda att samråda i sakfrågor, men vi kommer inte att kompromissa med vår övertygelse bara för att hjälpa en socialdemokratisk regering att sitta kvar. Det kommer vi inte att göra. Det svaret är väl alldeles klart. Jag tycker att anklagelsen mot oss för konfrontationspolitik skorrade falskt i dag — bara tre dagar efter det att riksdagen har fattat ett avgörande beslut om vårt lands långsiktiga energiförsörjning. Socialdemokratin vet, det svenska folket vet och även herr Palme vet att vi alltid strävat efter samförstånd i de stora frågorna, frågor som rör vårt lands långsiktiga intressen — säkerhet och välfärd, utrikespolitik, säkerhetspolitik och energipolitik. Vi kommer att fullfölja en saklig politik i dessa hänseenden. Kan vi komma överens, desto bättre, kan vi inte komma överens skall vi redovisa våra uppfattningar, liksom ni redovisar er mening och er ståndpunkt. Man kan fråga sig om inte punkten 4 syftar till något slags låsning av oppositionen, vilket i så fall skulle stå i klar strid med de demokratiska principer efter vilka vi arbetar. Är det fallet, skall herr Palme söka koalition med något parti. Skall man låsa ett oppositionsparti, skall detta baseras på en överenskommelse i regeringssamverkan och inte på det sätt som tycks vara syftet med punkten 4. En minoritetsregering skall egentligen inte ställa frågor till oss. Vi är i majoritet. Vi har rätt att ställa frågor till er, och jag skall ställa en fråga till herr Palme och hans kolleger. Vårt skattesystem är roten och upphovet till det mesta av vårt elände. Det är inflationsdrivande. Det gör att lönehöjningar inte lönar sig. Det skapar oro på arbetsmarknaden, det gör att det är svårare för barnfamiljerna att klara sig. Det blir en bristande valfrihet. Är ni beredda att angripa detta grundläggande problem? Är ni beredda att snarast möjligt lösa problemen med vårt eländiga skattesystem och att iaktta den återhållsamhet med statsfinanserna som är en nödvändig följd av detta. Är ni beredda att skapa en stabil ekonomi på det sättet. Det tycker jag att herr Palme skall svara på.

Herr talman! Det som herr Werner i Tyresö upplever som ett nästan otillbörligt frieri upplever herr Bohman som någonting närmast otillbörligt som parlamentarisk metod. Det är inte lätt att tillfredsställa herrarna, men det hade jag kanske inte heller riktigt räknat med. Jag skall genast svara på herr Bohmans fråga. Vi har här gjort vissa förändringar i skattesystemet, som är resultat av de s.k. Hagaöverenskommelserna. De förändringarna innebär att det stora flertalet vanliga löntagare betalar betydligt mindre i statsskatt nu än för sex år sedan, och de har också inneburit en sänkning av marginalskatten för de breda löntagarskikten. Vid dessa tillfällen har herr Bohman ställt sig vid sidan och alltså inte kunnat påverka utformningen av dessa förslag, som ändå har varmt välkomnats från löntagarhåll. Hans fråga kommer alltså litet retroaktivt. Men naturligtvis står vi också inför en omläggning av skattesystemet. Man arbetar med det i skatteutredningen, och med anledning av den fråga jag tidigare fick från herr Helén kan jag säga att vi för samtal med utredningsordförandena. Det är ett önskemål att de kommer fram med sina betänkanden så snabbt som möjligt, och alla resurser ställs till deras förfogande. Men det är självständiga människor som leder dessa utredningar, och det sitter mycket självständiga människor med olikartade uppfattningar i dem — så det finns begränsningar i hur snabbt de kan komma fram till resultat. Det beror på utredningsledamöterna också. —- Så vill jag uttrycka det utan att rikta några anklagelser åt något håll. Men från vår sida finns det inte någon anledning att inte ge utredningarna alla chanser att få fram sina förslag så snabbt som det över huvud taget är möjligt. Till skillnad från herr Bohman svarar jag på frågor, snällt och beskedligt, utan att säga: Jag svarar inte på frågor, för svaren är redan redovisade. Annars vill jag gärna berömma herr Bohman. Det fanns här ett försonligt drag, en vilja att vara med och lösa stora frågor, som jag sällan har hört förut och därför noterar med glädje. På en fråga som jag tog upp som en huvudpunkt, nämligen den första frågan, fick jag svar från herr Helén men icke ett ord från herrar Bohman och Fälldin. Frågan var denna: Inser ni vilka påfrestningar på sikt som en alltför uppdriven utlandsupplåning för med sig? De riskerna kommer inte att drabba oss under innevarande mandatperiod —- de kommer först i slutet av 1970-talet eller kanske därefter. Men de beslut som fattas nu är avgörande för vilka problem de som arbetar då kommer att ha att bemästra. Därför var det en viktig fråga jag ställde när jag undrade om ni vill medverka till en politik, som försöker förebygga en ytterligare ökning av utlandsupplåningen. Har ni över huvud taget insett detta problem för den svenska ekonomin? Det fanns nästan ingenting av det i era anföranden. Får vi ett ja på den frågan, är det rätt mycket som därav följer. Till herr Helén vill jag säga att daghemsutbyggnaden och stödet till barnomsorgen har de fördelarna att de ger sysselsättning, är importsnåla och löser väsentliga sociala och arbetsmarknadspolitiska problem. Det är ett sådant område som man även i ett ganska kärvt läge kan satsa på utan risk för alltför stora efterräkningar. Skillnaden i förhållande till läget vid tidigare diskussioner är att såvitt man kan se ligger den privata konsumtionen i dag 6-7 96 volymmässigt över den privata konsumtionen för ett år sedan. Det var visserligen ett trögt igångsättningsläge i fjol, och löntagarna har fått sin skattesänkning, som naturligtvis betytt mycket för dem, men å andra sidan har de ännu inte fått sina lönehöjningar och sina retroaktiva påslag. Jag menar att vi, för den händelse det icke kommer något internationellt uppsving, inte skall förespegla människorna att insatserna skall göras för att förbättra den totala efterfrågan på konsumtionsområdet. Det är i stället via direkt sysselsättningsstödjande åtgärder som man kan nå reella effekter, som inte har negativa verkningar på importen. Allt detta hör ju ihop. Herr Fälldin frågade varför vi är så missnöjda med att man vill höja barnbidragen ett kvartal tidigare. Detta är ändå ett ganska dåligt partikansliargument i en allvarlig debatt. Vi är i och för sig naturligtvis inte missnöjda med att hjälpa barnfamiljerna. Vi är alla överens om att höja barnbidragen kraftigt fr.o.m. den 1 januari 1976, och vi har tidigare gjort sådana insatser. Det är naturligtvis mycket lätt att säga att vi går med på detta. Det kan ju tänkas att vi plockar någon poäng på det. Men skälet till att vi inte gör det är ju mycket enkelt. Vi har och kan få ganska svåra påfrestningar på svensk ekonomi, och i det läget måste vi vara aktsamma om pengarna. Det vore förskräckligt om det t.ex. skulle inträffa en svår kris för varvsarbetarna och vi skulle tvingas säga: Nej, vi har inte pengar att hjälpa er med därför att vi ökat barnbidragen osv. Det är den situationen som vi vill förebygga. Vi gör inte detta till en stor fråga, men skälet till att vi inte omedelbart gått med på ett sådant populärt krav som man kan säga att en höjning av barnbidraget ett kvartal tidigare kan vara, det är att vi måste markera att vi har bytesbalanssvårigheten och möjliga sysselsättningspåfrestningar. Därför skall vi icke i dag låta pengarna gå till privat konsumtion, ty den ligger högt, utan satsa dem på direkt sysselsättningsstödjande åtgärder. Att man skildrar detta som något slags motvilja mot barnfamiljerna smärtar mig litet grand, för det är inte fråga om det. Herr Fälldin svarade egentligen inte alls på mina frågor annat än att han sade att han står fast vid Hagaöverenskommelsens riktlinjer och tänker slå vakt om dem. Det är i och för sig ett svar, det är i och för sig tillfredsställande, det är i och för sig bra —- men de konkreta frågor jag ställde om utlandsupplåningen, om den importsnåla inriktningen, om restriktiviteten i en uppgång fick jag inte något svar på. Dem har herr Fälldin tydligen inte haft möjlighet att tillräckligt överväga. Herr Werner i Tyresö tycker notoriskt illa om de breda överenskommelser som har gjorts här i riksdagen. Från hans utgångspunkter kan jag förstå det, även om han har seglat i deras skydd; de har frälst honom från mycket ont, misstänker jag.

Och vi undersöker - med mina frågor — om det finns förutsättningar att fortsätta denna politik.

Herr talman! Även magistern var ouppmärksam. Jag förklarade att vi är rädda för utlandsupplåningen, och jag hänvisade till Staffan Burenstam Linders anförande, där han mycket bestämt utvecklade vilka risker som utlandsupplåningen medför, inte minst med tanke på den belastning i form av räntor och amorteringar som vi har framför oss. Han påvisade också att vi för att komma i balans med utlandet verkligen måste öka våra investeringar och vår exportkapacitet. Där fick herr Palme ett svar, och det hade han fått även om han inte hade begärt det. Men hur snabbt kastar ni egentligen om när det gäller investeringar? Det var för ungefär ett år sedan, om jag inte minns fel, som herr Palme stod och talade om att det enda sättet att lösa problemet med vår sysselsättning var att satsa på den offentliga sektorn. Sysselsättningsutredningen fick i uppdrag att framför allt satsa på den, även om man stoppade in några brasklappar. Nu är det investeringar för hela slanten — bygg ut vår exportkapacitet, vår industriella kapacitet! Och det är bara bra, jag hälsar med tillfredsställelse att ni ändrar er uppfattning. Men det går litet fort — man kan bryta benen för mindre i sådana här karuseller. Sedan skulle jag gärna vilja fråga var logiken finns i ett annat hänseende. I fråga nr 2 säger statsministern: Är ni beredda att i första hand satsa sådana åtgärder på ”importsnåla verksamheter”? I finansplanen säger finansministern att det är desto mer angeläget att de expansiva åtgärder som vidtas i utlandet fullföljs med sådan kraft att man kan uppnå den konjunkturstimulans som avsetts. För att stimulera ekonomin säger man alltså till omvärlden: Köp så mycket som möjligt! Men till Sverige säger man: Låt bli att köpa utifrån! I och för sig kan man föra en sådan politik, men det är inte logik i den. I varje fall stämmer den inte med vad som i vackrare sammanhang brukar kallas internationell solidaritet. Jag fick svar på min fråga om skatterna och det är ju trevligt. Men om jag inte minns fel har vi haft fem ”skattesänkningar” — som det heter och trots detta är i själva verket skattebelastningen högre i dag än vad den var tidigare. Det är lätt att ställa skatter och avgifter i relation till bruttonationalprodukten. Då får man klart för sig att den samlade skattebelastningen på det svenska samhället har stigit under dessa år. Och inte har marginalskatterna ”i breda löntagarskikt” blivit lägre, herr Palme, de har blivit högre under de här åren. Breda löntagarskikt flyttar sig nämligen hela tiden uppåt, och man kan konstatera att även årets s.k. skattesänkning innebär en marginalskattehöjning för dessa skikt.